Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1979 81. Det har i stort sett rått enighet i utskottet på de flesta punkterna, men jag vill här ta upp två frågor där vi haft olika meningar. En har berörts av Börje Nilsson, och den gäller försäkringsrätternas verksamhet. Där har regeringen i budgetpropositionen föreslagit förstärkningar i samtliga tre försäkringsrätter för att komma till rätta med de ärendebalanser som finns. Det föreligger en socialdemokratisk reservation där reservanterna yrkar bifall till en motion av Anna-Greta Skantz, som föreslagit en ny försäkringsrätt i Malmö. Jag vill inledningsvis konstatera att det är klart otillfredsställande att vi vid årets slut 1979 hade över 16 000 mål i försäkringsrätterna som inte avgjorts. I det konstaterandet är utskottet enigt. Men när vi kommer till frågan hur vi skall komma till rätta med balanserna tycks vi ha olika uppfattningar. Först bör kanske konstateras att den besvärsorganisation vi nu har för de allmänna försäkringskassorna påbörjade sin verksamhet den 1 januari 1979. Den har alltså, med hänsyn till den organisation det är fråga om och som är betydande, varit verksam under en kort tid. Enligt uppgifter som inhämtats har det också funnits vissa problem av inkörningskaraktär. Det har bl.a. uppgivits att det förelegat svårigheter att rekrytera befattningshavare med erfarenhet av detta slags verksamhet. Det är också förståeligt om man på denna korta tid inte hunnit finna formerna för verksamheten helt och fullt: Vad vi alltså i dag har att ta ställning till är vad som är den riktigaste åtgärden för att komma till rätta med ärendebalanserna så att förhållandena inte går ut över de enskilda försäkringstagarna. Regeringen har valt att i budgetpropositionen föreslå förstärkningar vid samtliga tre försäkringsrätter, fördelade enligt följande. Medel föreslås för tre domare, två föredragande och två biträden vardera i rätterna i norra och mellersta Sverige. Försäkringsrätten i södra Sverige föreslås få en fjärde avdelning med fem domare, två föredragande och två biträden. Man har alltså i budgetpropositionen valt att föreslå förstärkningar vid samtliga rätter. Detta anser utskottsmajoriteten vara det bästa förslaget för att komma till rätta med ärendebalanserna. Ett bifall till reservationen skulle, enligt vad jag kan framläsa, betyda att den resursförstärkning vid samtliga rätter som föreslagits nu skulle koncentreras till en helt ny rätt, medan övriga rätter inte skulle få någon förstärkning alls. När man vet att en verksamhet av detta slag har problem vid starten har jag svårt att tro att detta skulle vara ett effektivt sätt att på kort sikt komma till rätta med de ärendebalanser som finns i försäkringsrätterna. Ett säkert sätt att fördröja avarbetningen av ärendebalanserna vid våra försäkringsrätter är därför att rösta på den socialdemokratiska reservatio nen. Att organisera en ny försäkringsrätt kommer att ta tid. Man behöver Nr 112 rekrytera personal, anskaffa lämpliga lokaler och ygga upp en helt ny organisation. Detta kan inte ske på den tid som återstår till den 1 juli. Ett bifall till utskottsmajoritetens förslag innebär däremot att så fort kammaren tagit beslutet kan de nya tjänsterna annonseras.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 Centerpartister och moderater har nu, liksom tidigare, i motioner föreslagit att även de som på sin tid begärde undantagande från ATP skall få rätt till pensionstillskott, något som övriga partier sagt nej till. Det förtjänar påpekas att införandet av pensionstillskott var en åtgärd för att ge dem som inte hade någon ATP eller en låg ATP en bättre ekonomisk standard. När de personer som jag här syftar på begärde undantagande från ATP fanns det inga pensionstillskott, och jag finner det helt orimligt att de under hela sin tid som pensionärer skall tvingas leva på en mycket lägre ekonomisk standard än övriga i samhället. Till detta skall läggas att de som begärt undantagande från ATP under många år också betalat en högre folkpensionsavgift än de som varit anslutna till ATP-systemet på grund av att avgiften till ATP varit avdragsgill vid taxeringen. Detta har inneburit att de pensionärer jag här talar om under sina aktiva år betalat såväl större avgift till folkpensioneringen som en högre statsoch kommunalskatt än de som varit anslutna till ATP. Man bör också ha klart för sig att den grupp jag här avser är en liten grupp och att den naturligtvis kommer att minska, eftersom det rör sig om äldre människor. Det är förvånande att de politiska partierna inte kunnat enas om att denna grupp pensionärer, som har den lägsta ekonomiska standarden av alla i samhället, skall slippa drabbas av den orättvisa som det innebär att inte kunna erhålla pensionstillskott — och som de inte hade vetskap om då de begärde undantagande från ATP. Här kan man konstatera att den solidaritet med de sämst ställda i samhället som man så ofta talar om inte existerar i den praktiska verkligheten —i alla fall tycks den inte omfatta den grupp vi här talar om. Det är alltså, herr talman, fråga om fagert tal utan reell innebörd. Jag har, herr talman, här inget yrkande, men har ändock velat understryka de synpunkter som redovisats i det särskilda yttrande av socialförsäkringsutskottets ledamöter från centerpartiet och moderata samlingspartiet som återfinns under p. 5 mom. 2 och 3.
Herr talman! Arne Andersson i Falun är väl medveten om den allvarliga situation som råder med den stora eftersläpningen av ärenden. Som han själv sade är balansen vid årsskiftet 16 629 ärenden. Vi skall då veta att det avgörs 7600 ärenden per år. Detta beskriver sålunda en ytterst besvärlig situation. Detta leder också till att enskilda människor måste sitta emellan. De får vänta flera år på förmåner som de är beroende av för sin existens. Arne Andersson hänvisade till den förstärkning som sker i budgetpropositionen. Men vi vet att den inte är tillräcklig för att lösa detta problem. Arne Andersson sade också att det fortfarande finns inkörningsproblem, men det är inte riktigt. Försäkringsrätterna har ju fungerat under flera år och är nu inkörda. Jag ställer mig frågan hur Arne Andersson skulle reagera om han själv skulle överklaga ett försäkringsärende och få vänta i två år på att få ärendet avgjort. Jag tror att han inte skulle acceptera en sådan ordning. Jag är alltså förvånad över att den borgerliga majoriteten går emot socialdemokraternas krav, särskilt som detta drabbar enskilda människor mycket hårt.
Herr talman! Börje Nilsson har fel när han säger att försäkringsrätterna har varit verksamma under flera år. Denna verksamhet påbörjades i januari år 1979, och de har alltså varit verksamma under ett år. Jag sade också i mitt inledningsanförande att man har haft svårigheter bl.a. att rekrytera domare till försäkringsrätterna. Jag delar Börje Nilssons uppfattning att det är olyckligt att människor får vänta på sådana här beslut som det nu är fråga om. Jag är inte helt okunnig om dessa frågor heller, eftersom jag är ordförande i en pensionsdelegation här i landet. Jag tror alltså att vi har precis samma målsättning när det gäller det angelägna i att människor får besked om vilka eventuella förmåner de kan få. Det är bara det att vi har olika uppfattningar om hur vi skall gå till väga för att komma till rätta med problemen. Men det blir inte några fler mål avgjorda för att vi lägger de här resurserna, som vi skulle få med en förstärkning av budgetpropositionen, på ett ställe i Malmö. Jag tror nämligen — och det gör utskottsmajoriteten också — att den bästa förstärkningen sker när vi kan fördela dessa resurser på de tre befintliga försäkringsrätterna i hela landet.
Herr talman! Jag menar att försäkringsrätterna är inkörda och att man nu har rutin i handläggningen. Men man har alltså inte tillräckliga resurser, och det är därför man har problem. Vi menar att det riktiga är att inrätta en helt ny försäkringsrätt i Malmö. Med den målsättning som Arne Andersson här deklarerade, borde han också kunna ansluta sig till ett sådant förslag.

Herr talman! I proposition 1977/78:20, som låg till grund för riksmötets beslut om inrättande av tre regionala försäkringsrätter, räknade föredraganden, dåvarande socialministern Rune Gustavsson, med att antalet inkommande mål i inledningsskedet skulle komma att uppgå till ca 12 000 per år. Härav kunde 6 000 mål — varav 2 000 övergångsvis — beräknas falla på försäkringsrätten för Mellansverige, 4000 på försäkringsrätten för södra Sverige och 2 000 på försäkringsrätten för norra Sverige. Behovet av handläggartjänster beräknades med utgångspunkt från dessa 12 000 mål. Varje handläggare beräknades kunna avverka i genomsnitt 135 mål per år. De olika försäkringsrätternas personalbehov beräknades från dessa utgångspunkter. Handläggningstiden beräknades bli ett år. Har då dessa beräkningar hållit? Nej, verkligheten har blivit en annan. Antalet inkomna mål har väsentligt överstigit det beräknade antalet. Dessutom har handläggningstiden blivit längre än vad som beräknades. I stället för att avverka 135 mål avverkades under 1979 mellan 80 och 90 mål av varje handläggare, sammanlagt 7 600 mål. Detta har lett till att försäkringsrätterna f. n. har större tillströmning av mål än vad som klaras av, vilket fått till följd att klagandena fått vänta ett och ett halvt till två år innan målen avgjorts. Från allmän rättssynpunkt kan detta förhållande inte accepteras. Det är i hög grad otillfredsställande att försäkrade tvingas vänta närmare två år på förmåner som kanske är deras enda inkomst. Låt mig ge ett exempel. En familj med ett handikappat barn söker vårdbidrag. Pensionsdelegationen beslutar att inte bevilja vårdbidrag. Beslutet överklagas. Modern har slutat sitt arbete för att vårda barnet och räknar med vårdbidraget som lön. Vårdbidraget är f.n. 25181 kr. per år. Anser försäkringsrätten att vårdbidrag skall utgå, får modern efter två år 50 362 kr. Hon får emellertid pensionspoäng för endast ett år — det år då hon får ut vårdbidraget. Hon går alltså miste om pensionspoäng, och det har stor betydelse. För att man skall få full pension måste man ha pensionspoäng för 30 år. Utöver detta kanske krassa resonemang vill jag säga att det med all säkerhet är ytterst pressande för en sådan familj under de år den går och väntar på beslut från försäkringsrätten. Den långa handläggningstiden innebär att försäkringskassorna måste handlägga och fatta beslut i vissa ärenden utan ledning av rättspraxis. Som exempel på detta vill jag nämna tillämpningen av den nya lagen om arbetsskadeförsäkring, där endast ett mindre antal mål har avgjorts. Jag hade hoppats att Elis Andersson och Allan Åkerlind — båda i socialförsäkringsutskottet — hade velat medverka till inrättandet av en ny försäkringsrätt, för att därigenom förkorta handläggningstiderna och få fram rättspraxis. Jag tror inte att ni är ovetande om de problem som många av era kamrater har — t.ex. de som arbetar i tungt arbete inom t.ex. byggnadsindustrin. I dag avslås, enligt en artikel i LO-tidningen nr 12, 70 920 av alla anmälningar om ersättning i samband med ryggoch ledbesvär. Vi måste få fram rättspraxis i dessa och många andra ärenden. Det är mot bakgrund av att balansen för icke avgjorda mål ökat — i år t.o.m. med 1 000 ärenden i månaden —som jag och några partivänner begärt en ny försäkringsrätt i Malmö. Bland dem som undertecknat motionen finns Hans Gustafsson, ordförande i Blekingekassan, Börje Nilsson, vice ordförande i Kristianstadskassan, och jag själv som är ordförande i Malmökassan. Vi är oroade för utvecklingen och menar att något måste göras och göras nu. Jag vill innan vi går till beslut motivera varför vi anser att det inte räcker med de förstärkningar av försäkringsrätten för södra Sverige som föreslagits i budgetpropositionen. Jag tycker att vi har fått stöd för vårt motionskrav, såväl i propositionen som i utskottets skrivning.

Utskottet skriver på s. 3: ”Särskilt för försäkringsrätten för södra Sverige har prognoserna för måltillströmning och målavverkning slagit fel. Några delade meningar om behovet av att förstärka försäkringsrätternas organisation för att bringa ner de besvärande långa handläggningstiderna finns inte. Erfarenheterna av hur de nya försäkringsrätterna kan fungera när igångsättningssvårigheterna övervunnits är emellertid ännu begränsade.” Är erfarenheterna så begränsade? Den situation vi har i dag är högst otillfredsställande. Det tror jag att alla som arbetar inom försäkringskassorna är överens om. Enligt beräkningsgrunderna skulle försäkringsrätten för södra Sverige få 4 000 mål. Den 29 februari i år hade denna försäkringsrätt 8 097 ärenden i balans. Siffrorna talar för sig själva. Det är med förvåning och besvikelse jag konstaterar att Arne Andersson i Falun, ordförande i Kopparbergskassan och i en av kassans pensionsdelegationer, varit med vid behandlingen av vår motion och avstyrkt den. Arne Andersson borde känna oro för de långa handläggningstiderna och för att så få mål avgjorts när det gäller arbetsskador. Om inte Arne Andersson känner oro så gör i varje fall fackföreningsrörelsen det. Kopparbergskassan har 480 icke avgjorda besvärsärenden. Oroar inte detta Arne Andersson? Som jag tidigare nämnt avverkades under 1979 ca 7 600 mål. Under året inkom 11 860 nya mål, och 11 159 mål övertogs från riksförsäkringsverkets besvärsavdelning. Balansen var vid 1979 års slut 16 129 mål och har under de gångna månaderna i år ökat med ca 1 000 ärenden per månad. Vid februari månads utgång var balansen 18 051 mål. För att under ett år klara av denna balans på 18 000 mål — jag bortser alltså från att nya mål tillkommer — skulle behövas 200 handläggare. F. n. finns ungefär 90. Regeringen har visserligen föreslagit förstärkningar, men de kommer att få marginella effekter. Ytterligare ca 2 700 ärenden kan klaras av på ett år. Som jag bedömer det kommer balansen vid 1980 års utgång att vara större än den var vid 1979 års utgång. Om den kraftiga ökningen av icke behandlade ärenden hade varit känd vid propositionsskrivningen, hoppas och tror jag att statsrådet skulle ha tagit hänsyn till detta. Jag skulle därför tro att om någon eller några borgerliga riksdagsledamöter stöder vår reservation, så kan detta ske utan att socialministern behöver känna sig överkörd, som det heter på riksdagsspråk. Nya fakta har kommit in i bilden sedan propositionen skrevs. För att åstadkomma acceptabla balanser och högst ett års väntetid behövs en ny organisation som kan starta från ett bättre utgångsläge än vad nuvarande rätter har. Erfarenheterna säger nämligen att ju äldre ärendena blir, desto större arbetsinsats måste handläggarna göra, eftersom den försäkrades sociala och medicinska förhållanden ofta förändras under väntetiden. På två tre år kan mycket hända. Den enda möjlighet som står till buds för att avhjälpa nuvarande ohållbara situation är att inrätta en ny försäkringsrätt i Malmö på sätt som föreslagits i reservationen. Jag hänvisar i detta sammanhang till s. 14 i betänkandet där följande föreslås i reservationen: ”Enligt utskottets mening bör man inom regeringskansliet ha en sådan planering vid utbyggnaden av de befintliga försäkringsrätterna att man bevarar möjligheterna att föra samman en del av resurserna inom organisationen till en ny försäkringsrätt i Malmö. Regeringen bör återkomma med förslag om en sådan försäkringsrätt till riksdagen vid riksmötet 1980/81.” — Det är alltså inte fråga om att det skall bli någon försämring för Jönköpingsrätten. En ny försäkringsrätt kan eliminera de effekter som nuvarande organisation har när det gäller försäkringsrätterna för Mellansverige och södra Sverige. Balanserna tycks nämligen öka mer ju större rätten är. Enbart under februari månad har försäkringsrätten för Mellansverige fått en ökning av balansen med 417 ärenden och försäkringsrätten för södra Sverige med 232 ärenden. När det gäller försäkringsrätten för norra Sverige ökade balansen med endast 12 ärenden. Detta överensstämmer i hög grad med decentraliseringstanken att smärre enheter tillsammans med lokala resurser skapar större effektivitet. Under den allmänna motionstiden i år väckte Hans Petersson i Röstånga m.fl. en motion om sysselsättningsläget i Malmöhus län. I motionen erinrar man om att länet under den gångna tioårsperioden drabbats av industrinedläggningar, och man pekar på problemen i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Motionen avslutas med fyra att-satser. I en av dem hemställs att riksdagen uttalar att lokalisering av statlig verksamhet bör ske till Malmöhus län. Hans Petersson och hans medmotionärer Karin Ahrland, Erik Börjesson och Åke Persson befinner sig i den unika situationen att de verkligen aktivt kan medverka till att det till Malmöhus län lokaliseras statlig verksamhet. Ni behöver inte avvakta arbetsmarknadsutskottets behandling av er motion för att eventuellt få en positiv skrivning. Ni kan få er egen motion bifallen genom att ni röstar för reservationen. Om ni gör detta kommer vi att i länet, i Malmö, få en ny försäkringsrätt. Försumma inte denna möjlighet! Visserligen gäller det inte lokalisering av en myndighet med flera hundra anställda. Men som sysselsättningsläget i länet nu är bör vi ta till vara varje sysselsättningstillfälle. Jag vill uppmana er att nu göra en insats för länet. Det är ni själva som avgör om er motion skall få framgång. Hans Petersson i Röstånga, Ulla Tillander och Olle Aulin motionerade i november 1977 om en försäkringsrätt till Malmö. Jag hoppas att de har samma uppfattning i dag. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen av Sven Aspling m.fl.

Herr talman! Det är självklart att obalanserna vid våra försäkringsrätter skapar oro. Men jag har mycket svårt att förstå på vilket sätt ett bifall till reservationen skulle innebära bättre möjligheter när det gäller att avarbeta dessa målbalanser. Utskottsmajoriteten vill ha en förstärkning av samtliga försäkringsrätter — i Umeå, i Handen och i Huskvarna. Socialdemokraterna däremot vill satsa alla resurser på en försäkringsrätt i Malmö. Om det här gäller en regionalpolitisk fråga, ja, då förstår jag Anna-Greta Skantz. Men jag vet att Anna-Greta Skantz kan så mycket om försäkringsfrågor. Hon vet mycket väl att vi inte får någon snabbare avarbetning av våra ärendebalanser genom att satsa alla resurser på ett ställe, genom att skapa en ny försäkringsrätt med allt vad det innebär när det gäller organisation av verksamheten vid en domstol av det här slaget. Det är det väsentliga. Givetvis känner jag oro inför målbalanserna vid våra försäkringsrätter — det skulle vara underligt om jag inte gjorde det. Men nu har vi olika uppfattningar om hur vi skall klara av detta. Enligt min och utskottsmajoritetens uppfattning skulle en förstärkning av de nuvarande tre försäkringsrätterna innebära bättre möjligheter för oss att klara av den frågan. Det är alltså på denna punkt som Anna-Greta Skantz och min egen syn på dessa frågor skiljer sig.
Herr talman! Medvetet hänvisade jag till reservationens text som står på s. 14 i socialförsäkringsutskottets betänkande. Jag tror nämligen att det uppstått ett missförstånd. Vi accepterar förstärkningar av försäkringsrätten i Jönköping, ja, av alla försäkringsrätterna. Men vad vi vill ha är ett principbeslut om lokalisering av en ny försäkringsrätt till Malmö. Vi hoppas att regeringen skall komma tillbaka till den frågan i nästa års budget. Vad det här gäller är ju att få ned dessa målbalanser. Eftersom de i dag är så höga är vi övertygade om att det blir nödvändigt med en ny försäkringsrätt. Beslut skall nu fattas om en nödvändig förstärkning i de olika rätterna. Vi anser emellertid att en ny försäkringsrätt skall förläggas till Malmö. I går sade Arne Andersson att det är så svårt att rekrytera personal till Jönköping. Det betyder att Arne Andersson i själva verket medger att frågan om rekrytering av ytterligare sju domare till Jönköping kommer att bli svår. Man har alltså nu vakanser. De nya tjänsterna gör det inte ett dugg bättre för de försäkrade. Det är ett slag i luften. Man talar om dessa sju domare bara för att det skall verka bättre, men kommer balanserna att kunna minskas? En fördel med att välja Malmö är närheten till den juridiska fakulteten i Lund, vilket underlättar rekryteringen. I Malmö finns dessutom en hovrätt. I Malmö-Lundområdet har man också tillgång till medicinsk expertis. Där finns nämligen tandläkarhögskola och en yrkesmedicinsk klinik. Tillgången till medicinsk expertis blir bättre om rätterna blir fler och vi inte har denna kraftiga centralisering. Jag är förvånad över att Arne Andersson är vän av att man skall koncentrera allt just i Jönköping. Det har jag litet svårt att förstå. Låt mig bara säga något om ärendebalanserna. Rätten i Umeå beräknades få 2 000 mål. Kassorna i Skåne och Blekinge hade i februari månad 3 000 ärenden i balans. Det finns alltså mycket som talar för att riksdagen uttalar sig för en försäkringsrätt i Malmö.

Herr talman! Jag har svårt att förstå hur man skall tolka reservationen. I dag säger Anna-Greta Skantz att reservanterna menar att vi skall ha den här förstärkningen vid samtliga försäkringsrätter och dessutom en ny försäkringsrätt i Malmö. Av det Anna-Greta Skantz sedan säger framgår att hon i stor utsträckning ser på frågan från regionalpolitisk synpunkt. Då kan jag, som jag har sagt tidigare, ha förståelse för hennes synpunkter. Men när man läser reservationen får man den uppfattningen att reservanterna avser att förstärkningen, som propositionen föreslår skall ske vid alla tre rätterna, i stället skulle åstadkommas genom att en ny försäkringsrätt inrättades i Malmö. Det är inte på det sättet, Anna-Greta Skantz, att det är fråga om sju försäkringsdomare i Huskvarna. Propositionen talar i stället om elva försäkringsdomare totalt, fördelade på dessa tre rätter. Det betyder fem domare i Huskvarna och tre domare vardera i Umeå och Handen. Anna-Greta Skantz talar också om att jag har sagt att det var olyckligt att man inte kunde rekrytera domare vid starten den 1 februari 1979. Ja, det är uppgifter jag har fått. Det visar vilka inkörningssvårigheter det kan bli när man skall organisera en verksamhet av den här arten. Det är sådana svårigheter i Jönköping, har man upplyst om. Jag har bara redovisat de fakta jag har fått. Sedan säger Anna-Greta Skantz att det är mycket viktigt att man kan få hjälp av medicinsk sakkunskap när man skall se på dessa ärenden som naturligtvis är besvärliga ibland. Det går till på det sättet — det vet säkert också Anna-Greta Skantz — att när man tar medicinsk sakkunskap till hjälp för att bedöma ärenden av den här arten, så skickar man handlingar till medicinsk expertis som granskar dem för att kunna hjälpa till med bedömningen. Därför menar jag att det inte är helt avgörande var rätten ligger. Det finns ingen anledning att fortsätta den här diskussionen, såvida inte Anna-Greta Skantz kan tala om vad reservanterna avser. Är det fråga om förstärkning av samtliga tre rätter plus en ny avdelning i Malmö? Är det så, blir läget annorlunda. Men det kan man inte läsa fram av reservationen. Jag tycker, herr talman, att man bör beakta att den här verksamheten startade den 1 februari 1979, och man måste få möjligheter att komma in i verksamheten så att man kan få en bra arbetsrutin och arbetsro.

Herr talman! Skälet till att jag tog upp frågan om rekryteringen var vad Arne Andersson sade i går då han redogjorde för just de problem man har i Jönköping. Det var därför att vi var medvetna om de problemen som vi 1977 motionerade om att en försäkringsrätt skulle förläggas till Malmö. Eftersom Jönköping har länsstyrelse, hovrätt, kammarrätt, domstolsverk och lantbruksstyrelse kan det vara svårt med rekryteringen. Det kan vi mycket väl förstå. å När det sedan gäller antalet domare så föreslås tillsättandet av sju domare. Det gör, menar jag, att det kommer att bli mycket svårt med rekryteringen. Vi vet att man redan i dag har vakanser i Jönköping. Därför är frågan: Hur skall man i rätterna över huvud taget kunna komma till rätta med den balans på 18 000 ärenden som man har? Jag hoppas att regeringen verkligen är medveten om detta och försöker göra allt vad den kan för att klara upp situationen.Det kan inte vara någon mening med att vi sitter här och stiftar lagar och att de försäkrade när de sedan överklagar beslut av kassorna får vänta så många år på ett avgörande. Låt mig nämna att av de 3 000 ärenden som de fyra försäkringskassorna i Skåne och Blekinge hade i balans gällde 50 20 sjukpenning och föräldrapenning. Vad vi har sagt i vår reservation — jag hänvisar alltjämt till den — är att man inom regeringskansliet bör ha en sådan planering vid utbyggnaden att man kan göra vissa omflyttningar. Redan i nästa budgetproposition måste det komma ytterligare förstärkningar. Vi accepterar alltså förstärkningen i Jönköping, och vi vill ha principbeslut om en försäkringsrätt i Malmö. Regeringen bör komma med förslaget nästa budgetår. Jag hänvisar än en gång till s. 14 i utskottets betänkande.

Herr talman! Under debatten i går kväll, för att inte säga i går natt, togs en rad frågor upp, som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13. Arne Anderssons i Falun kommentar till det särskilda yttrande som representanter för moderaterna och centern fogat vid utskottets betänkande ger mig anledning att nu göra några korta påpekanden. Det skulle självfallet finnas mycket att säga om den grundläggande frågan, som gäller orsakerna till att åtskilliga personer en gång ställde sig utanför den trygghetsförsäkring som ATP utgör. Undantagandet tillkom ju för att tillmötesgå de grupper som inte ville lösa pensionsfrågan genom en lagfäst tilläggspension. Jag har i tidigare debatter här i kammaren erinrat om den propaganda som på sin tid från visst håll bedrevs mot ATP och som otvivelaktigt medverkade till att många kom att ställa sig utanför ATP. I de nu aktuella motionerna kan man läsa att det var olyckligt att man inte från början gjorde anslutningen till ATP obligatorisk. Nog skulle det ha varit önskvärt att man, bl.a. från centerhåll, hade framfört sådana synpunkter när ATP-reformen i slutet av 1950-talet var aktuell. Det finns vidare anledning påpeka att de kategorier det här gäller under årens lopp haft upprepade möjligheter att träda in i systemet. Nu föreligger som bekant förslag från pensionskommittén att undantagandet från ATP skall slopas. Liksom i fjol anser ett enigt utskott att beredningen inom regeringskansliet av pensionskommitténs förslag bör avvaktas, innan ställning tas till de olika motionsyrkanden som framförts, bl.a. i fråga om rätten till pensionstillskott vid undantagande från ATP — en fråga som f. ö. pensionskommittén mycket ingående prövat. När det gäller frågan om undantagandets inverkan på änkors rätt till pensionstillskott har problemen i samband härmed redan uppmärksammats och är nu föremål för behandling i pensionskommittén. Enligt kommittéberättelsen avser kommittén att behandla frågan i ett betänkande som kan väntas i år. I det särskilda yttrandet beklagar man att pensionskommittén inte föreslog någon ändring av bestämmelserna om rätt till pensionstillskott vid undantagande från ATP. Jag skall inte, herr talman, vid det här tillfället diskutera den frågan, men den som läser pensionskommitténs betänkande finner att det sannerligen förelåg tungt vägande sakliga motiv för det ställningstagande som kommittén kom fram till. Jag har emellertid, herr talman, närmast begärt ordet med anledning av att utskottets betänkande också behandlar anslagsposten som gäller folkpensionen. Här har vänsterpartiet kommunisterna på nytt återkommit med sina förslag, som utgör en del av den omfattande katalog av överbud som de presenterat vid detta och vid tidigare riksmöten. Det rör sig på pensionssidan om miljardbelopp i en överbudskatalog som lågt räknat uppgår till ca 100 miljarder kronor i helårseffekt. Det är en exempellös överbudspolitik som inte går att förena med någon vettig ekonomisk politik. — Vare därmed nog sagt om detta. Men viktigare än detta är att nu slå vakt om de reformer och den välfärd vi skapat här i landet. Det gäller inte minst pensionärernas trygghet. Vi har steg för steg förbättrat förhållandena för pensionärerna, och innan socialdemokraterna lämnade regeringen 1976 hade vi hunnit genomföra en rad viktiga reformer på pensionsområdet som till sin omfattning var de största sedan ATP blev verklighet i början på 1960-talet. Det innebär naturligtvis inte att pensionärerna allmänt sett utgör någon grupp vars standardförhållanden inte ger anledning till fortsatta förbättringar. Det är angeläget att reformarbetet för de äldres trygghet i olika avseenden fortsätter. Nu har man emellertid anledning känna stor oro för utvecklingen. I det borgerligt styrda och krisdrabbade Sverige, med sönderkörd ekonomi, hög inflation, begränsad ekonomisk tillväxt, ett jättelikt budgetunderskott och fortsatt hög arbetslöshet, hotas mycket av den välfärd vi byggt upp här i landet. Det hårdnade sociala och ekonomiska klimatet har också medfört allt intensivare angrepp på den s.k. offentliga sektorn, dvs. kraven på en nedskärning av de offentliga utgifterna, av den sociala välfärden. Och nu höjs röster för att också socialförsäkringssektorn måste angripas och att inte heller pensionerna får undantas. Undra på om pensionärerna i dessa dagar känner oro inför framtiden! Och den oron har sannerligen inte stillats i dessa dagar, då Arbetsgivareföreningen, SAF, begärt att årets avtalsförhandlingar skall kompletteras med en av regeringen tillsatt delegation med uppdrag att se över bl.a. pensionärernas förmåner och andra offentliga utgifter. Enligt vad jag förstår har statsminister Fälldin inte gjort några direkta invändningar mot förslaget om en sådan delegation. Det bringar, herr talman, i erinran när vi socialdemokrater i valrörelsen 1976 vände oss mot de borgerliga partiernas lättsinniga skattesänkningslöften, som direkt skulle komma att undergräva statsfinanserna och därmed utgöra ett hot mot de äldres trygghet. Vilken reaktion utlöste inte detta på borgerligt håll. Vi fick t.o.m. höra att vi beskyllde Thorbjörn Fälldin för att vilja ta pensionen från hans egen mor. Nu lånar vi utomlands inte bara för att kunna betala folkpensionerna utan till mycket, mycket annat. Det var den utvecklingen vi varnade för. Det mest angelägna i dag är att vi kan ta oss ur den ekonomiska krisen och den inflationsekonomi som vi nu upplever och som urholkar AP-fonderna och utgör ett allt allvarligare hot mot hela det trygghetssystem vi byggt upp här i vårt land. Låt mig därför få understryka att vi socialdemokrater står fast vid våra förpliktelser till pensionärerna. Det gäller värdesäkringen av både folkpensionerna och ATP. Pensionärerna har kunnat lita på socialdemokratin då det gällt deras viktiga trygghetsfrågor. De kan göra det även i fortsättningen.

Herr talman! Självfallet känner pensionärerna oro inför framtiden. Den debatt som förs när det gäller pensionärerna är mycket motsägelsefull. Jag tror inte heller att pensionärerna känner igen sig i den beskrivning som Expressen hade i går. Det står där att de flyttar till Mallorca under vintern, unnar sig skönhetsbehandling och krogbesök sex dagar i veckan. Jag har, herr talman, inte så stor erfarenhet av krogbesök, men jag kan inte tänka mig att 1500 kr. i månaden räcker så särskilt långt när det gäller krogbesök. Sedan tillbaka till den debatt som förs här. I folkomröstningskampanjen använde socialdemokraterna pensionärerna som slagträ i debatten. Man hävdade att pensionärernas standard var i fara om inte kärnkraften fick byggas ut. Om däremot linje 2:s utbyggnadsplan vann, så skulle standarden för pensionärerna inte bara bevaras utan också höjas. Det var vad Olof Palme sade. Nu har Sven Aspling sagt att man står fast vid detta, och det tar vi då faktiskt som ett löfte. Sedan har statsministern för centerns del och så sent som för två dagar sedan ordföranden i folkpartiet, som också tillhör regeringen, bestämt lovat att pensionärernas standard skall säkras. Detta innebär då en massiv majoritet i riksdagen. Men frågan är om det också innebär att pensionärerna kan känna sig trygga i fortsättningen och se fram mot att målsättningen infrias när det gäller relationen till inkomstutvecklingen för dem som står i produktionen — 60 20 av industriarbetarlönen. Frågan är om de kan vara riktigt säkra. Budgetministern har i sitt framträdande vid presentationen av budgetpropositionen verkligen svävat på målet, och moderaterna med ekonomiministern i spetsen har inför avtalsrörelsen ansträngt sig för att skapa motsättningar mellan pensionärerna och löntagarna i produktionen. Tyvärr har de lyckats att få även framstående fackliga representanter med på sin tankegång. Därför är det av stort intresse för pensionärerna att de olika partierna här i riksdagen deklarerar sin verkliga inställning.

Herr talman! Genom att diskutera historik här i kammaren hjälper vi inga utsatta grupper i vårt samhälle i dag. Vad som diskuterades i slutet av 1950-talet är heller inte avgörande för hur pensionärerna skall ha det 1980 och därefter. De pensionstillskott som vi diskuterar här har heller inte, som jag ser det, något samband med ATP annat än att när de infördes, långt efter det att ATP-frågan debatterades, var det för att de som inte har någon ATP eller de som hade låg ATP skulle få en ekonomisk förbättring. Herr talman! När man hör herr Aspling i kammaren kan man inte underlåta att tänka på hans insatser här i riksdagen, och det måste man göra med mycket stor respekt. Han har lagt fram många förslag som lett till förbättringar för de sämst ställda. Förbättringarna har många gånger genomförts i stor enighet. Och det är förvånande att i dag, när vi diskuterar en mycket liten grupp av pensionärer — de som har det allra sämst — vill man inte ställa upp och hjälpa den gruppen, utan man försöker diskutera vad som har hänt för länge sedan. Det är ju på det sättet, herr talman, att de som tillhör den grupp vi diskuterar har det sämst ställt av alla. De hade ingen aning om att det skulle införas pensionstillskott som ekonomisk förstärkning, när de en gång begärde undantagande från ATP. Jag tycker inte heller att de skall lida för de beslut som riksdagen fattade. Därför finner jag det förvånande att socialdemokrater och folkpartister inte kan ge sin mening till känna, att det är angeläget för regeringen att lägga fram förslag, så att vi tillgodoser de här gruppernas situation och ser till att de i någon mån kan jämställas med övriga grupper i samhället. Det är vad vi har sagt i det särskilda yttrandet från centerpartiet och moderaterna.

Herr talman! Jag skall belysa den fråga som Arne Andersson i Falun har tagit upp. När man ser både på dem som är i aktiv ålder och dem som har uppnått pensionsåldern måste man hålla i minnet att försäkrade som anmält undantagande själva har valt att stå utanför. I stället för avgifter till ATP-försäkringen kan man ha använt ett motsvarande belopp i t.ex. egen rörelse eller för att finansiera en privat pensionsförsäkring. Det är inte att skildra historia när jag här tidigare sagt att dessa grupper har haft och alltjämt har möjligheter att ansluta sig till ATP. Det är en saklig upplysning, herr Andersson. Pensionskommittén övervägde olika lösningar, såsom avgiftsinbetalningar i efterhand och en garanterad miniminivå inom pensionstillskottens ram, men fann ingen godtagbar lösning. Bl. a. framhöll man att det var en fråga om rättvisa gentemot andra kategorier försäkrade. Man menade att skulle pensionstillskott kunna utgå till dem som valt att ställa sig utanför ATP, så skulle de som varit med i försäkringen och hela tiden erlagt avgifter till denna försäkring, mot vilket alltså sedan pensionstillskotten räknas av, kunna med rätta säga att deras avgiftsbetalning varit till ingen eller ringa nytta. Kommittén ansåg att lösningen på de aktuella problemen inte borde sökas inom den allmänna försäkringens ram. Betänkandet, herr Andersson, var enhälligt med undantag av att Alvar Andersson, centerpartiet, reserverade sig för en i förhållande till motionskraven ganska begränsad reform. Jag skulle tro att han insåg svårigheterna att här åstadkomma några större förändringar. Jag skall, herr talman, senare återkomma till det som fru Nordlander tog upp här. Jag vill dock understryka att den överbudspolitik som vpk här demonstrerar icke är förankrad i den ekonomiska verklighet vi lever i här i landet.

Herr talman! Jag delar Sven Asplings synpunkter på att de som begärt undantag från ATP inte skall ha någon ATP. Det har jag heller aldrig sagt att de skall ha. Vad jag har sagt är att när denna fråga diskuterades i slutet på 1950-talet fanns det inga pensionstillskott. Jag har också sagt att pensionstillskotten tillkom för att man skulle ge pensionärer som hade de lägsta inkomsterna, som inte hade någon ATP alls eller hade låg sådan, en inkomstförstärkning så att de kunde komma upp i ungefär samma inkomstnivå som övriga pensionärer i samhället. Detta var alltså meningen med pensionstillskotten. Om jag inte är fel informerad är pensionstillskotten skattefinansierade — inte finansierade via ATP. Det finns alltså ingen anledning att dessa grupper skall ställas i en situation som är mycket sämre än andras. Jag tycker att det borde vara angeläget för dem som talar om att de vill ställa upp för de svagaste grupperna i samhället att göra det genom att erkänna att det här systemet är fel och att vi måste ändra på det. Det tycker jag som sagt att man borde göra, om man menar någonting med sitt prat om att vilja hjälpa dem som har det sämst.
Herr talman! Det är intressant att lyssna på Arne Andersson i Falun här i dag. Nu har vi ju facit i hand och kan avläsa hur det har gått. Men tänk om herr Andersson själv eller hans vänner hade medverkat till en saklig upplysning om ATP:s värde och betydelse, när den reformen var aktuell! I så fall hade många av de här människorna i dag sannolikt inte stått utanför. Men det är inte det som jag skall ta upp, för de har ju haft möjlighet att komma medi ATP. Pensionskommittén har ingående sakligt prövat frågan och i stort sett enhälligt kommit fram till att denna fråga inte kan lösas i sina olika delar på det sätt som man föreslagit i motionerna. Frågan om änkors rätt till pensionstillskott har, som jag pekat på, aktualiserats i särskild ordning. När det gäller vpk vill jag här bara slå fast att vpk i sin överbudspolitik vill höja folkpensionens grundbelopp den 1 juli 1980 med 4 procentenheter till ensamstående och med 7 procentenheter till gifta. Därutöver yrkar man att basbeloppet skall ändras då jämförelsetalet stigit med 2 9 i stället för med 370, som nu gäller.

Dit hör inte minst vårdoch omsorgsfrågorna, likaså bostadsfrågan och bostadsstödet.
Herr talman! Jag vill än en gång säga till Sven Aspling att historiken om ATP är alldeles ointressant i detta sammanhang. Det är inte ATP jag talar om, utan jag talar om pensionstillskotten. När de nu berörda människorna en gångi tiden begärde undantag från ATP kunde de naturligtvis inte veta att ett system med pensionstillskott skulle införas. Då är det fel att lasta dem för att de tagit ställning i fråga om ATP-delen och därför inte låta dem få pensionstillskott. Vad det är fråga om är att man skall ge stöd till de grupper som har det svårt. Det har jag försökt göra klart. Det vill emellertid inte Sven Nr 113 Aspling och inte heller folkpartiet vara med om. Fredagen den

Herr talman! Jag har samma respekt som Arne Andersson för socialförsäkringsutskottets ordförande och den gärning han har utfört i uppbyggandet av den svenska välfärdspolitiken. Men jag tycker, herr talman, att Sven Aspling i dag dåligt lever upp till det välförtjänta goda anseende han har som socialpolitiker. Man hör ett eko från 1920 och 1930-talen i hans sätt att resonera om den svårt utsatta: grupp som genom att inte tillhöra ATP inte får något pensionstillskott. Sven Aspling återkommer hela tiden till temat: de har själva valt sin situation. Sven Aspling och jag och många till i denna kammare har använt årtionden till att försöka få bort det sättet att se på behövande människor i det svenska välfärdssamhället. De är själva skuld till sitt elände; det oförskyllda eländet skall vi avhjälpa, men den som själv har någon del i ansvaret för att det har gått snett hjälper vi inte. — Så resonerade man på 1920 och 1930-talen, mycket mer än man gör nu, även officiellt. Men vi har det fortfarande kvar. En av de vanligaste kommentarerna ute bland människorna är alltjämt dess värre: Varför skall de där, som inte är förutseende som jag, som inte sköter sin ekonomi som jag, ha hjälp av samhället, när jag får klara mig själv? — Det är ett föråldrat sätt att se, Sven Aspling, och jag trodde vi hade kommit ifrån det. Sedan säger Sven Aspling att regeln om möjlighet att göra undantag för ATP kom till som ett tillmötesgående mot de grupper som inte ville lösa pensionsfrågan genom lagstiftning. Det är en korrekt historieskrivning, om man ser det från den politiska utgångspunkten. Det var det politiska skälet till att medge undantag. Men det finns ett socialt och mänskligt sätt att se också: de människor som utnyttjade möjligheten till undantag den gången gjorde det inte som en politisk protest. Vi vet inte ens vilket pensionsalternativ de hade röstat för. De gjorde det, i väldigt många fall, därför att den lilla rörelse de drev — det gäller fiskare, småbrukare, hantverkare — inte kunde bära kostnaden för att tillhöra ATP, i varje fall enligt deras egen kalkyl. De var helt enkelt för fattiga. När det regnar välling har den fattige ingen sked, brukade min gamla mormor säga. Det var snarare det som gjorde att man inte anslöt sig än en politisk protest. Man hoppades kunna pensionera sig i den egna rörelsen. I en del fall har det nog lyckats — i andra fall har det inte lyckats. Och där det inte har lyckats har vi, som Arne Andersson gång på gång framhäver, en grupp i samhället som har det ekonomiskt kanske sämst av alla. Det är dem vi försöker hjälpa, alldeles oavsett i vad mån deras elände är självförvållat eller oförskyllt. Sedan tar Sven Aspling upp den nu ofta återkommande debatten om pensionärernas framtid som grupp. Han talar om de attacker på pensionä 15 rernas trygghet som påstås komma från borgerligt håll. Först och främst, Sven Aspling, skall vi komma ihåg att den debatten initierades av en framstående partivän till Sven Aspling, icke av någon borgerlig politiker. Det var så det började. Men vad som är viktigare är väl ändå att det är slut med den tid då vi kunde sortera in människor i grupper på det schematiska sättet. Vi kan inte utgå från att alla pensionärer har anspråk på allas vår solidaritet i svåra tider. En del av de rikaste människorna i landet är i dag pensionärer. Det betyder inte så mycket — de är så få. Men det som betyder någonting är att denna av Sven Aspling med rätta prisade ATP-pensionering nu är i full verkan för allt fler. Vi får varje år allt större grupper människor som är pensionärer men som för den skull icke är låginkomsttagare, allt större grupper människor som visserligen som pensionärer har lägre inkomster och därmed ibland — inte alltid! — lägre standard än de hade som aktiva men som har högre inkomster än tiotusentals och hundratusentals låginkomsttagare, som inte är pensionärer. Under sådana förhållanden går det inte längre att schematiskt säga att pensionsvärdena och helst också standardutvecklingen för gruppen pensionärer under alla omständigheter skall tryggas medan andra inte har den förmånen. Vi får i detta sammanhang skilja mellan olika kategorier av pensionärer. På den punkten är man mycket slarvig i den allmänna debatten. När man där talar om pensionärer menar man alla pensionärsgrupper: folkpensionärer, ATP-pensionärer, statspensionärer osv. Men det är väldiga skillnader mellan dessa grupper. Det har inte på allvar förts fram något förslag om att folkpensionärernas villkor skulle försämras, dvs. att deras standardtrygghet skulle hotas. Men vi måste, Sven Aspling, lära oss att tiderna förändras. I dag är det icke självklart att likhetstecken skall sättas mellan begreppet pensionärer och begreppet låginkomsttagare.

Herr talman! Om Sven Aspling tycker att vi för en överbudspolitik när vi diskuterar levnadsstandarden för ca en miljon pensionärer som har behov av pensionstillskott i dagens faktiska läge, får det stå för Sven Aspling. Men han har också sagt att reformerna och pensionärernas standard skall bevaras, och vi litar på detta löfte. Pensionärerna har nu nämligen drabbats av prisstegringar, och vad vi begär är att de skall kompenseras för dessa. Priserna på baslivsmedlen har stigit med 8,2 Zo medan pensionärerna endast fått kompensation för 3 26 höjning. Orsaken till detta är att levnadskostnadsindex inte enbart baserar sig på livsmedelspriser. Dessa priser stiger oftast mera än vad levnadskostnadsindex gör. Också herr Carlshamre har klart deklarerat sin inställning, och den får väl pensionärerna ta ad notam. Men självfallet skräms pensionärerna av alla uttalanden som ifrågasätter om vi' helt enkelt har råd med de äldre. Det framhålls att antalet yrkesverksamma minskar samtidigt som antalet passiva — det är så man betecknar pensionärerna — ökar. Man pekar vidare på att Sverige håller på att förgubbas, och frågan är om vi har råd med de äldre. En facklig representant menar på fullt allvar att pensionärerna borde fråntas sina inflationsgarantier, eftersom ingen annan befolkningsgrupp kan glädja sig åt sådana. Vi vet att samma fråga nu stått på dagordningen vid regeringens s.k. Hagamöte i mars och att den slutsats som kan dras är att det är föga troligt att regeringen lägger fram en ny plan för en automatisk standardhöjning för pensionärerna för tiden efter den 1 juli 1981, då nu gällande bestämmelser går ut. I stället får höjningar ske från gång till gång. Det är naturligtvis angeläget att pensionärerna nu när det gäller den fråga som kammaren f. n. behandlar får ett klart besked, såsom har skett i två fall, om partiernas ståndpunkter. Det är ändå i det här huset som besluten om pensionerna fattas.

Herr talman! Jag tror inte att Nils Carlshamres anförande lugnade några pensionärer.

Vi har varnat för den utveckling vi nu upplever. Jag har pekat på att detta var en viktig fråga i valrörelsen 1976. Vi såg att om den lättsinniga löftespolitik som de borgerliga partierna drev skulle sättas i verkställighet, då skulle mycket av välfärden här i landet råka i fara. Nu är vi där, och det ger anledning till oro. Det är mycket som är inlindat i litet svårtolkade termer. Man talar om transfereringar, socialförsäkringssektor osv. Bakom det ligger ju en verklighet — det är pensioner, sjukförsäkring, barnbidrag, barntillsyn och mycket annat. När det gäller frågan om undantagandet, som vi här har diskuterat, så förstår jag om man på visst borgerligt håll känner sig litet besvärad av att bli erinrad om det som hände under ATP-stridens dagar. Man måste ju bära på litet av ett dåligt samvete. På möte efter möte fördes fiskare, hantverkare och småföretagare — just de grupper som nu herr Carlshamre nämnde — mer eller mindre bakom ljuset när det gällde ATP-reformen. Så småningom vaknade man upp och förstod vad det hela gällde. Jag har i kammaren tidigare sagt, herr talman, att jag har tagit del av många tragiska fall — när t.ex. efterlevande har utgått ifrån att en ATP-försäkring har funnits i bakgrunden men att så icke har varit fallet. Glöm dock inte att vi under 1960-talet i olika avseenden aktiverat upplysningsverksamheten just för dessa grupper! Vi har sagt: Ni har möjligheter att komma med, ni har möjligheter att rätta till det som hände tidigare, när ni kanske inte var så helt sakligt informerade. Det har ju också medverkat till att åtskilliga har anslutit sig till systemet. Vad vi diskuterar nu är egentligen andra frågor. Jag skulle vilja säga till Nils Carlshamre, som jag vet är en på det socialpolitiska området i hög grad kunnig och insatt man, att läser han pensionskommitténs betänkande, så skall han finna att de frågor han nu tagit upp har blivit mycket ingående belysta. Man påpekar att bakgrunden till bestämmelserna om att ett undantagande från ATP påverkar rätten till pensionstillskott är att man velat undvika att förmåner utgår som inte skulle ha utgått om vederbörande hade varit med i ATP. I annat fall skulle pensionstillskott så att säga kostnadsfritt fylla ut den del som försäkrade, vilka har varit anslutna till ATP, i stället får i form av ATP. Denna fråga har många aspekter. Nils Carlshamre hade en partivän i pensionskommittén, och sviker mig inte minnet så reserverade han sig icke när det gällde kommitténs slutliga, sammanfattande synpunkter i denna fråga. Till fru Nordlander vill jag bara säga att vi i dag ser det som ytterst angeläget och viktigt att slå vakt om den välfärd och den trygghet vi har skapat för pensionärerna. Här finns mycket kvar att göra, och jag har pekat på det. Vårdfrågorna och omsorgsfrågorna är utomordentligt viktiga. Här står samhället — bl.a. landsting och kommuner — inför omfattande och krävande uppgifter, och här måste insatser i ökad utsträckning komma till stånd. Vi måste slå tillbaka angreppen mot tryggheten. Att i det läget stiga fram med en rad överbud — för jag betecknar det som överbud =— tillhör inte den realism man kan fordra av ett parti som är representerat här i Sveriges riksdag.
Herr talman! Sven Aspling upprepar vad han sade i ett tidigare inlägg. Temat är fortfarande: De får skylla sig själva. Jag känner inget behov av att repetera det jag sade i mitt förra anförande. Om någon mot förmodan skulle finna det värt att ta del av det en gång till, så kommer det att finnas i protokollet. Jag skulle särskilt vilja be Sven Aspling att utnyttja den möjligheten. Då skall han finna att anförandet innehöll helt andra ting än de han trodde när han svarade. Farväl yxskaft!

Herr talman! Vi skriver i vår motion 618 att västvärldens nyhetsbyråer ”har total dominans i nyhetsförmedlingen över hela världen. Under täckmantel ”fritt informationsflöde” har man utvecklat ett nyhetsmonopol som i hög grad styr nyheter och information i önskad politisk riktning.” I motionen uppehåller vi oss mest vid tredje världens problem på området, eftersom de största problemen finns där. Men, herr talman, jag kan i detta anförande inte låta bli att nämna några ord om att vi själva tydligen sitter i en liknande knipa när det gäller att få fram väsentlig information. Vi är i vårt land också i hög grad fast i de stora västliga nyhetsbyråernas klor. Det speglas inte minst av nyhetsflödet i dessa dagar, då det amerikanska presidentvalet kan förefalla vara det viktigaste som händer i världen, trots att det är ett halvt år till själva valet. Dag ut och dag in matas vi med TV-film från de stora hotellen i USA där någon tilltänkt presidentkandidat vinkar och ler mot oss. Inget sägs om den sociala verklighet som den vanliga människan i USA leveri. Inget sägs om arbetarklassens problem och önskningar, och inget sägs ju egentligen heller om vilka politiska program som dessa amerikanska politiker står för. Vi ser en glättad, ytlig bild av ett resande cirkussällskap, som tar sig runt landet vinkande och leende. Det här kan inte bero på att våra journalister inte gör vad de kan, utan det måste rimligen bero på att de stora nyhetsbyråerna förser våra redaktörer med sådant material att det kommer att bli dominerande. Det kostar nämligen pengar att göra egna filmer och egna reportage från grunden. Det görs naturligtvis en del sådana, men det är inte de reportagen som dominerar vår nyhetsförmedling. Via de glättade reportagen sprids också en verklighetsbild som inte många Nr 113 av oss känner igen sig i. Och är det dessa reportage som kanaliseras över Fredagen den tredje världens få informationskanaler så måste främlingskapet för männi 28 mars 1980 skorna där kännas än större. Eftersom det är viktigt att människors egna kulturella och politiska verklighet och vardag speglas i nyhetsoch kulturförmedlingen har vi skrivit dessa båda motioner om åtgärder för att bidra till en ny internationell ordning inom informationsoch masskommunikationsområdet, främst för tredje världen. nikationens områ De fyra stora nyhetsbyråerna har, som vi nämner i motionen, en total — de dominans. UPI, AP, AFP och Reuter har ca 85 20 av nyhetsflödet i hela världen. Den övriga världen — de socialistiska länderna, den tredje världen och övriga västländers egna byråer av typ vårt eget TT — delar alltså på övriga 15 2. Men, herr talman, det är inte bara på sändarsidan som det är olika förhållanden. Några siffror kan belysa den snedvridning som i dag förekommer: I i-länderna finns det 312 tidningar per 1 000 invånare — i u-länderna finns det 29. Ti-länderna finns det 676 radioapparater per 1 000 invånare — i u-länderna finns det 80. IT i-länderna finns det 292 TV-apparater per 1 000 invånare — i u-länderna finns det 19. Det s.k. fria informationsflödet förstärkt av ekonomisk makt har lett till en situation där många, om inte de flesta, nationers kulturella självständighet i allt högre grad underordnas kommunikationsflödet från några få mäktiga marknadsekonomier, och då naturligtvis fftämst USA. De underordnas ett fåtal multinationella mediabolags kontroll och makt. Motståndet mot denna ordning har, som också utrikesutskottet noterat, växt. Ett första steg mot att bryta dominansen från den kapitalistiska västvärlden har varit det samarbete tredje världens länder inlett mellan sina nationella nyhetsbyråer i den s.k. nyhetspoolen. Men det är helt otillräckligt. Visst har en förändring så sakteliga inletts också från USA:s sida efter UNESCO:s två senaste möten. Men det är snarare fråga om en förändring i taktik än en förändring i sak. Vissa länder erbjuds nu bistånd och samarbete, men bara på vissa villkor. Och fortfarande gäller som huvudprincip det s.k. fria informationsflödet. Länderna får hjälp att bygga upp kommunikationssystem, men detta systems innehåll bestäms inte utifrån det egna folkets behov utan av mediabolagen. De fattiga nya staterna klarar inte att självständigt finansiera byggandet, underhållet och driften av sändarutrustning utan får förlita sig på utländskt kapital både för att installera utrustning och skaffa program i form av paketlösningar, vilket innebär att radiooch TV-strukturen snabbt förvandlas till en miniatyrkopia av västsystemen. De som skall sköta systemen utbildas av väst, och dess värderingar slår igenom också här. 21 En ny internationell ordning på informationens och masskommunikationens område Utrikesutskottet erkänner att situationen är otillfredsställande, och det är naturligtvis positivt. Utskottet säger vidare att uppbyggnaden av tredje världens egna resurser på kulturförmedlingens och massmedias områden kommer att ta tid och att man måste lita till olika metoder och gå genom skilda kanaler. Det är naturligtvis en helt riktigt beskrivning. Men samtidigt brådskar det med åtgärder. Vårt stöd och våra biståndsinsatser på detta område är små och otillräckliga samtidigt som de privata mediabolagen arbetar i en rasande fart. Det innebär att tredje världens länder snart har byggts in i ett system som kommer att vara svårt att förändra. Därför anser jag att ett åtgärdsprogram av den typ vi föreslagit i motionerna är nödvändigt. Den första punkten i vår motion 618 anser jag vara i huvudsak tillgodosedd genom utrikesutskottets skrivning, men jag yrkar bifall till punkten 2 i motionen.
Herr talman! Mycket snart efter andra världskriget insåg man att en väl fungerande nyhetsförmedling mellan olika länder var av avgörande betydelse för fredssträvandena. Då liksom nu fann man det angeläget att nyheterna fritt skulle flöda mellan länderna och att journalisterna inte skulle hindras i sitt arbete. Av naturliga skäl blev det de stora internationella nyhetsbyråerna som tog ansvaret för huvuddelen av nyhetsförmedlingen. U-länderna hade inte vare sig organisation eller ekonomiska resurser för den typ av nyhetsbevakning som industriländerna kunde ställa upp med. Med tiden uppmärksammades skevheten i detta förhållande av u-länderna, som fann den starka koncentrationen av nyhetsförmedlingen till västländernas stora nyhetsbyråer vara orsak till att bilden av förhallanden och händelser i u-länderna kunde bli ensidig eller missvisande. I vpk:s motion yrkas att Sverige skall stödja tredje världens strävanden att söka skapa egna nyhetsbyråer och egna organ för kulturoch nyhetsförmedling. Utrikesutskottet har vid behandlingen av motionen bl.a. uttryckt sitt stöd för den av regeringen tidigare framförda uppfattningen att det behövs en bättre balans i världens massmediastruktur och att — vilket också Eva Hjelmström påpekade — den nuvarande situationen är otillfredsställande. I det avseendet delar alltså utskottet motionärernas uppfattning. Utskottet har emellertid inte funnit skäl föreslå att riksdagen nu uttalar att det föreligger ett behov av sådant stöd. Bakgrunden härtill är att Sverige i många olika sammanhang arbetat för att söka förbättra u-ländernas möjligheter att upprätta en egen nyhetsförmedling. Det är praktiska åtgärder som behövs, Eva Hjelmström, och det är också vad vi har satsat på. Genom SIDA stöder Sverige tillsammans med UNESCO ett utbildningsprogram i grundläggande radioproduktion i flera av de svenska programländerna i Afrika. Också andra projekt för att förstärka u-ländernas kapacitet som nyhetsförmedlare stöds av SIDA. Det må gälla utbildning av journalister eller att i samarbete med andra organ bidra till bildande och drift av nyhetscentra eller att i vårt land ta emot informatörer och massmediapersonal från u-länderna för utbildning här. Herr talman! Jag vill i det här sammanhanget gärna säga några ord om den mångåriga debatt som har förts om UNESCO:s deklarationer och resolutioner angående massmedia och massmedias ställning. Debatten började redan på 1960-talet i form av förslag till resolutioner på UNESCO:s generalkonferenser. Att det tog nära ett decennium innan man enades om en allmängiltig massmediadeklaration berodde på att vissa u-länder och öststater önskade att deklarationen skulle utformas så att det framgick att de olika staterna själva skulle ha ansvaret för de nyheter som släpptes fram och förmedlades utom och inom länderna. Eva Hjelmström talade om nackdelen med att de stora nyhetsbyråerna svarar för huvuddelen av den information som går ut i världen, och jag tyckte mig bakom detta kunna spåra ett önskemål om att man borde ha följt de ursprungliga intentionerna i UNESCO:s tidigare förslag till resolutioner, där man ville ge staterna en kontrollerande och censurerande makt när det gäller informationsflödet. Västvärldens länder motsatte sig alla monopoltendenser i nyhetsförmedlingen. Redan då fanns i vårt land grupper som aktivt arbetade för att ländernas regeringar skulle ha ett avgörande inflytande på nyhetsförmedlingens innehåll och inriktning. Ett sådant inflytande skulle emellertid, herr talman, allvarligt åsidosätta den pressfrihet som i dag är ett villkor för en allsidig belysning av händelser och förlopp. Efter långa förhandlingar och — som jag särskilt vill understryka — stora förändringar i det ursprungliga förslaget antogs vid UNESCO:s generalkonferens år 1978 de grundläggande principerna för massmedias bidrag till som det heter stärkande av fred och internationellt samförstånd, främjande av mänskliga rättigheter och motarbetande av rasism, apartheid och uppvigling till krig.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

Herr talman! Utrikesutskottet erkänner faktiskt i det här betänkandet att förhållandena är helt orimliga inom masskommunikationens område vad gäller tredje världen. Ändå står Ingrid Sundberg här i kammaren och talar sig varm för det s.k. fria informationsflödet. I sin historiebeskrivning av UNESCO:s ställningstaganden framhåller hon att västvärlden i de förhandlingar som varit motsatt sig alla monopoltendenser på det här området. Vad detta de facto innebär är att man ställer upp på de multinationella mediabolagens krav på monopol inom området. En ny internationell ordning på informationens och masskommunikationens område Jag har tidigare påpekat att de fyra stora bolagen i dag har inflytande på 85 Jo av kommunikationsflödet. Vad är det om inte monopol? Det är här inte fråga om att man vill ha censur, utan det är tvärtom så att man vill vidga möjligheterna för tredje världen att själv skaffa sig information och att själv kunna förmedla denna. Ingrid Sundberg säger att praktiska åtgärder behöver vidtas. Ja, det är ju just det som vi kräver i vår motion. Vi kräver ett konkret handlingsprogram i syfte att förbättra förhållandena för tredje världen. Uppenbarligen motsätter sig Ingrid Sundberg och utskottet detta, och vi beklagar det.
Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om vad det är som konstituerar ett monopol. Jag vill här påpeka, att fortfarande har det inte kommit fram hur Eva Hjelmström skulle vilja begränsa nyhetsbyråernas informationsflöde — det som jag mycket riktigt kallar det fria informationsflödet och som jag bedömer vara av utomordentligt stort värde. Beträffande dessa 85 20 av nyhetsförmedlingen vill jag säga att det självfallet är angeläget att minska den procentsatsen.

Eva Hjelmström började sitt anförande med att beklaga att vi i svensk TV och andra massmedia får höra så mycket om den amerikanska presidentvalskampanjen. Någon form av iogik vore här önskvärd. Jag vill ställa frågan: Hur skulle Eva Hjelmström vilja begränsa den informationen till västvärlden? Jag skall inte beröra det Eva Hjelmström sade om den internationella betydelsen av det valet. Vilken typ av begränsning för svenska massmedias rätt att visa vad som händer och sker i USA och på andra platser skulle Eva Hjelmström vilja ha här i landet?
Herr talman! Jag vidhåller att det inte finns ett fritt informationsflöde när det behärskas av ett fåtal multinationella bolag. Vad det här gäller är att utvidga möjligheterna till motinformation mot dessa bolag. Det är ju en helt absurd situation i dag när ett land i tredje världen får information om vad som händer exempelvis i USA men inte om vad som händer i grannlandet och inte heller har möjligheter att ge information om det egna folkets kulturella och sociala förhållanden. Det var det jag pekade på när jag tog exemplet från USA. Det borde finnas stora möjligheter att också ge information om arbetarklassens villkor exempelvis i USA, hur människor lever och bor. Men vad vi i första hand får information om är olika ieende presidentkandidater. Det är inte fråga om att begränsa yttrandefriheten, det är fråga om att utvidga den på det här området, vilket är mycket väsentligt just för tredje världen.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Eva Hjelmström inte svarade på min fråga mer än att hon påstod att det inte var någon fråga om att begränsa yttrandefriheten. Av hennes första anförande fick jag uppfattningen att det var en fråga om att begränsa informationen. Jag vill starkt understryka att möjlighet att göra program om arbetarklassens levnadsvillkor i USA finns. Sådana program har också visats i svensk TV. I övrigt vill jag hänvisa till utskottets skrivning när det gäller svenska insatser för att åstadkomma just de positiva verkningar på informationsområdet i tredje världen som Eva Hjelmström anser vara angelägna. Uppfattningen om den angelägenheten delas också av utrikesutskottet. En ny internationell ordning på informationens och masskommunikationens område

Herr talman! Nedrustning är 1980-talets viktigaste politiska fråga. Ungefär så uttalade sig statsminister Fälldin i nyårsintervjuer för mindre än tre månader sedan. När vi socialdemokrater nu föreslår att 4 milj.kr. skall anslås till våra stora folkrörelser för informationsverksamhet kring nedrustningsproblemen, säger den borgerliga majoriteten nej. Jag vet inte om man av det skall dra slutsatsen att statsministern inte heller i denna fråga har de sina med sig. Det är nu andra gången på ett år som den borgerliga riksdagsmajoriteten avvisar det här förslaget. Det är faktiskt svårt att förstå varför. Men att initiativet kommer från socialdemokratiskt håll är kanske tillräckligt motiv för att avvisa det. Ledande centerpartister har inför årets riksmöte i en motion fört fram samma krav — dock utan att föreslå ett preciserat belopp. Det gläder oss naturligtvis. Centermotionens skrivning duger mycket bra som motivering för vårt yrkande om anslag på 4 milj.kr. Det är därför litet tråkigt att i utrikesutskottet få vara med om hur tre av motionärerna — Sture Korpås, Torsten Bengtson och Gunnel Jonäng — sprang ifrån sitt eget yrkande. Nu har vi i reservation 2 yrkat bifall till centermotionen. Den borde därför ha goda möjligheter att gå igenom, om nu inte också de övriga motionärerna — Ulla Ekelund, Paul Grabö, Gunnar Björk i Gävle, Anders Gernandt och Eivor Nilson — har bytt åsikt i frågan sedan den 25 januari. Information kring nedrustningsproblemen är faktiskt ett både angeläget och brådskande ämne, och det är därför synd att centerpartisterna trasslar in sig på det här sättet och därmed förhindrar konkreta lösningar också i år. De svenska insatserna vid de internationella nedrustningsförhandlingarna — det må vara i Genéve, i New York eller som nu i höst i Madrid — blir effektivare om de stöds av ett brett och aktivt folkligt engagemang. Våra stora folkrörelser och andra ideella organisationer kan i vårt eget land och även internationellt göra viktiga insatser för att sprida kunskaper och åsikter i nedrustningsfrågorna. Opinionsbildningen är av stor betydelse i samman hang som dessa. Nr 113 Under det senaste året har flera dramatiska händelser på den utrikespo Fredagen den litiska arenan gjort klart för gemene man hur bräcklig freden är i vår värld — 28 mars 1980 och hur nödvändigt det är att bryta den uppåtvridna rustningsspiralen. Vi upplever i dag inom folkrörelserna ett växande engagemang i fredsfrågan. Det var länge sedan nedrustningsproblemen tilldrog sig så stort intresse som nu. Detta ökade engagemang och intresse borde mötas med ökade informationsinsatser. Vårt förslag om 4 informationsmiljoner ligger väl i verksamhetsomtiden. Det är därför dubbelt beklagligt att den borgerliga majoriteten avvisar — ,4de vårt initiativ. När de borgerliga i utskottsbetänkandet skriver att det är orealistiskt att i ett slag finna effektiv användning för 4 milj.kr. enbart för nedrustningsinformation, är det rätt och slätt felaktigt. Och det är närmast obegripligt när de tillägger: ”De organisationer som skulle komma i fråga för bidrag har i regel knappa administrativa resurser.” I s-motionen pekar vi på att en breddning av informationen förutsätter att de stora folkrörelserna deltar. De fackliga organisationerna, kooperationen, de religiösa samfunden och de till dessa organisationer knutna studieförbunden har sannerligen både administrativa och personella resurser för att använda 4 informationsmiljoner effektivt för att främja nedrustningens sak. 4 milj.kr. är sannerligen inte något ”stort anslag” som de borgerliga skriver. Det är därför som vi i motionen anger att målsättningen bör vara att i två eller tre etapper komma upp i ett anslag som motsvarar 1900 av våra militärutgifter, dvs. i runda tal fyra gånger mer än de 4 miljoner vi nu yrkar. Tidigare har det varit ganska lätt att komma överens när det gällt agerandet i nedrustningsfrågorna. Utrikesdeklarationens anslutning till årets andra socialdemokratiska partimotion i nedrustningsfrågan visar att det även nu finns ambitioner i denna riktning på den borgerliga kanten. Varför då bromsa ett förnuftigt initiativ, som syftar till att göra det lättare för våra stora folkrörelser att mer än hittills engagera sig i fredsarbetet?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

Herr talman! Strävan efter fred är vår tids mest angelägna fråga. Strävan efter ett stopp på kapprustningarna till förmån för en snabb nedrustning borde vara en självklarhet för den mänsklighet som vill överleva sin egen generation. Så är tyvärr inte fallet i dag. Kapprustningen fortsätter obehindrat. Såväl konventionella vapen av allt större militär effektivitet som kärnvapen förvärvas av allt fler länder och mest i områden där det drar ihop sig till konflikter. Om inte effektiva nedrustningsåtgärder snarast vidtas, är det svårt att se hur en katastrof skall kunna undvikas. Under de senaste åren har militärutgifterna i världen ökat med 50 90 och var 1978 uppe i den fantastiska summan 1 600 miljarder kronor. Satsningen 29 är ett cyniskt slöseri med världens tillgångar. Sverige har skaffat sig ett gott rykte internationellt vad gäller nedrustningsfrågor. Samtidigt är det uppenbart att fredsfrågan inom landet försummats under en följd av år. Massmedierna har alltför ofta försummat att informera i och debattera frågan. Frank Barnaby, direktör för SIPRI, sade en gång så här: ”Vi har lärt oss leva med kärnvapen. Vi har blivit andligt paralyserade av kapprustningens retorik, i vilken skräckvapen får oskyldigt låtande namn — som Bambi och Jakthund, eufemismer för kärnvapenrobotar. Vi har blivit härdade att tolerera våld — opersonligt, mekaniskt våld. Vårt moraliska omdöme fördunklas av lärda mäns och strategers apokalyptiska beräkningar —- hur många miljoner döda skulle vara en "godtagbar siffra i ett kärnvapenkrig, hur många fler megaton krävs för överlägsenhet, och så vidare. Vi har vilseletts av absurda påståenden om möjligheten av ett ”begränsat” kärnvapenkrig, av ”skadebegränsning", av det politiska ”värdet” av overkill, och så vidare.” Herr talman! De flesta förnuftiga människor anser i och för sig att en fortsättning av dagens situation, där krigsriskerna ökar alltmer, är omöjlig och oacceptabel. Men fler måste engageras i arbetet för en nedrustning, fler måste lära sig grundläggande fakta om nedrustningens nödvändighet. Om mänskligheten skall kunna överleva måste överföringen av militära resurser till fredliga ändamål ges högsta prioritet. Detta gäller naturligtvis också vårt eget land. Sverige är i förhållande till sin folkmängd mer militärt rustat än den överväldigande majoriteten av världens stater. Också här verkar ett militärindustriellt komplex för upprustning. I den situation som världen och Sverige befinner sig i är det ytterligt angeläget med en bred och massiv insats för upplysning och information — i skolorna, på arbetsplatserna, i våra politiska och fackliga organisationer samt i kvinnorörelsen, som så ofta gått i spetsen för dessa frågor. Inte minst fackföreningsrörelsen har en uppenbar och avgörande roll att spela, eftersom många felaktigt sammankopplar nedrustning med arbetslöshet och sänkt levnadsstandard. Vpk har i sin motion krävt 10 miljoner för bidrag till information om internationell nedrustning och fred samt ett särskilt förhöjt anslag till SIPRI. Utskottet hänvisar dels till pågående utredningar som nu är ute på remiss, dels till att beloppet skulle vara för stort för att effektivt kunna användas. Den här argumenteringen är naturligtvis helt befängd. Är det den tilltro som regering och utskott har till folkrörelsetna, till fackföreningsrörelsen, till kvinnorörelsen och andra ideella organisationer — att de saknar möjlighet att använda ett trots allt i förhållande till frågans vikt så ringa belopp för att informera svenska folket, inkl. barn och ungdom, om nödvändigheten av en nedrustning. Det visar ju i så fall bara på regeringens och utskottets ringa kännedom om det arbete som redan nu bedrivs inom skilda organisationer i dessa frågor. Jag vill, herr talman, med detta hemställa om bifall till yrkande 7 i vpk-motionen 415.

Herr talman! Strävan efter fred och nedrustning har av flera talare här betecknats som mänsklighetens viktigaste fråga just nu. Det är inget att ändra på i det omdömet — därom är vi väl alla ense. Statsministern åberopades; mängder av andra auktoriteter kan också åberopas. I det avseendet råder det alltså ingen meningsskiljaktighet. Men till nedrustningens innehåll och form skall vi återkomma när utskottet behandlar de motioner som gäller den allmänna nedrustningen. Vad vi i dag har att behandla är enbart anslagsfrågorna i samband med utrikesdepartementets huvudtitel, och däri ingår ju en del information om fredssträvanden och nedrustning. Jag vill säga att det inte är så litet. Under E 3 i huvudtiteln finns anslag till en rad organisationer, och delvis går pengarna till dessa organisationers fredsarbete. Anslaget har under årens lopp stigit mycket kraftigt. 1975/76, under den socialdemokratiska regeringens tid, var det 2 071 000 — nu är det uppe i 4 384 000, och även om man tar 31 hänsyn till penningvärdets fall är det inga små summor. Man bör också nämna att SIPRI — som ju faktiskt hör hemma i sammanhanget när det gäller fredsarbetet, genom den förträffliga verksamhet som organisationen bedriver — har fått sina anslag under samma tid höjda från något över 4 miljoner till i år 9 880 000; i varje fall är det beloppet föreslaget i år. Det bör faktiskt räknas med, när man talar om vad den svenska regeringen och Sveriges riksdag lämnar för upplysning och information om nedrustning och fred. Det socialdemokratiska yrkandet om 4 miljoner ytterligare i år är detsamma som förekom i fjol, då utskottet avvisade det på olika grunder, bl.a. därför att det knappast var möjligt för de skilda organisationerna och folkrörelserna att svälja ett så stort anslag på en gång utan administrativa förberedelser. Nu säger Eva Hjelmström och Sture Ericson att det säkerligen går mycket bra för organisationerna att göra så, och det betvivlar jag inte. Man kan sätta sprätt på hur mycket pengar som helst, om man får dem. Men här är det fråga om effektiv och nyttig användning, och då krävs naturligtvis administrativa resurser. Jag vill tillägga att förutom den information om nedrustning som bedrivs i organisationernas regi med hjälp av statsmedel förekommer också en annan form av information i år, för första gången. Den nu arbetande försvarskommittén har nämligen i sitt betänkande om vår försvarspolitik tagit upp ett särskilt kapitel om internationella nedrustningssträvanden — kapitel 3. Det är första gången det har skett i en försvarsutredning, och det är mycket välkommet. Jag vill gärna tillägga att initiativet härtill togs av en partivän till Sture Ericson, tidigare vice ordförande i utrikesutskottet. Här lämnas en klar redovisning av vad som har skett på nedrustningsområdet, och det dras också slutsatser för Sveriges vidkommande i ett senare kapitel. Man går inte tillbaka till 1920-talet — det skulle man mycket väl ha kunnat göra — då män som Hjalmar Branting och Ernst Trygger lade ned ett stort arbete i Geneve, understödda av en ung sekreterare som senare blev första kammarens talman, Erik Boheman. Så långt tillbaka går man alltså inte, men det är i alla fall en exempelsamling på vad Sverige har gjort på detta område som är av intresse och som, genom att denna utredning har spritts genom olika informationskällor, också har kommit att få uppmärksamheten riktad på sig i många sammanhang. Utskottet har alltså avstyrkt motionerna från vpk och från socialdemokraterna. Jag ber att få yrka avslag på dem och samtidigt yrka bifall till utskottets förslag. Jag vill tillägga att det inte innebär att utskottet står kallsinnigt till information om nedrustning och fred. Det gör vi ingalunda. Jag kan dock foga den reflexionen till avstyrkandet att det kanske finns länder där information om nedrustning och fredsarbete är mer påkallad än i Sverige.

Herr talman! Utrikesutskottets ordförande pekar på att det från utrikesdepartementets anslag E 3 går en del pengar till nedrustningsinformation. Ja, det har vi observerat och kommenterat. Det är bara ett mycket begränsat antal organisationer som får bidrag från det anslaget, och endast en mindre del av dessa pengar går till information i nedrustningsfrågorna. Vi vet sedan många år tillbaka att det blir mycket liten bredd på den informationsverksamheten. Vad vi nu är ute efter är att få engagera de stora folkrörelserna. Det är för mig helt obegripligt att man kan tro att det inte skulle gå att få en effektiv användning av 4 milj.kr. när man vill engagera de stora folkrörelserna, dvs. de fackliga organisationerna, kooperationen, studieförbunden m.fl. Att utskottet för andra gången avstyrker detta yrkande kan jag inte uppfatta som något annat än ett tecken på att utskottsmajoriteten inte är villig att ställa upp. Vill man ha mer informationsverksamhet kring nedrustningsfrågorna är det den här vägen man måste gå. Att krypa bakom utredningen om folkrörelsernas internationella verksamhet, som utskottsmajoriteten gör för andra gången, håller inte heller. Det är naturligtvis bra att man utreder denna verksamhet, men att låta det utredningsarbetet blockera en insats för nedrustningsinformationen är de obotfärdigas förhinder. Till sist pekade Allan Hernelius på att det kanske finns större behov av information om nedrustning och fred i andra länder än just i Sverige. Det håller jag med om. Men det är ju så att nästan alla våra stora folkrörelser är engagerade i internationellt samarbete, och inget hindrar att man använder en del av informationsresurserna till den sortens samarbete. Att man via de svenska folkrörelserna engagerar folkrörelser i andra länder för samma sorts aktiviteter. Därför tycker jag inte att det är något argument mot det förslag som vi har fört fram. Slutligen till Sture Korpås, som anser att utskottets skrivning helt borde tillfredsställa motionärerna. Det är herr Korpås bedömning, som han kan göra som motionär. Men tittar man på skrivningarna så måste man konstatera att det hade varit bra om de åtta centerpartisterna hade stått på sig med ett tillkännagivande till regeringen. En sådan skrivning ger ökad tyngd åt vad man anser. Det skulle ha blivit en klar beställning på pengar. Som centerpartisterna nu manövrerat i den här frågan, när de backat bort från sitt eget förslag, kan vi befara att vi även i den budget som läggs fram nästa år kommer att sakna pengar för den här verksamheten.
Herr talman! Allan Hernelius förklarade att man på den borgerliga kanten inte var kallsinnig till de krav som hade ställts. Men uppenbarligen är man inte särskilt entusiastisk, trots att man påstår sig instämma i vårt omdöme att freden är den viktigaste frågan i dag. Allan Hernelius vidhöll att folkrörelserna inte skulle kunna använda de här pengarna effektivt. Jag ställer mig bekymrad frågan: Vad grundar Allan Hernelius det påståendet på? Det visar bara på en djup okunnighet om 10 miljoner, som vi har krävt, är inte särskilt mycket. Ställ det t.ex. i relation till alla de miljarder som vi lägger ned på militärutgifter! Ställ det i relation till vad det t.ex. i dag kostar att ge ut en enkel broschyr om freden! Allan Hernelius drog en rad siffror över hur mycket det här anslaget har ökat under åren. För det första har han då inte tagit med inflationseffekten. För det andra går det inte att komma ifrån att det här är ett försummat område, som kräver upprustning och mera resurser. Sedan till Sture Korpås. Det var många vackra ord han sade — många sanna ord också, för den delen. Men vad hjälper alla vackra ord om det inte blir några konkreta resultat? Jag tycker att det är beklämmande att se hur centerpartiet här springer ifrån sin egen motion.
Herr talman! Fru Hjelmström sade att jag påstod mig instämma i de allmänna synpunkterna om fred och nedrustning. Det var inte särskilt snyggt formulerat, men det kanske man inte skall vänta sig av fru Hjelmström! Jag vill tacka Sture Ericson för att han påpekade en sak som jag glömde bort i mitt anförande, nämligen att en remissbehandling av utredningsförslagen om folkrörelsernas internationella arbete pågår. Vi skall väl få tillfälle att se resultatet av den snart — vare sig det blir i form av organisatoriska nyheter eller i någon annan form. Remissbehandling pågår alltså, och det finns olika förslag som regeringen har att ta ställning till. Jag vill också tillägga att över E 3-anslaget beviljar utrikesdepartementet direkt anslag till organisationer och folkrörelser med informationsuppgifter på nedrustningsområdet. Det vet Sture Ericson mycket väl. Sture Ericson sade någonting om att folkrörelserna är internationella och att de på internationellt arbete kan göra av med 4 miljoner — 10 miljoner sade Eva Hjelmström; det är runda tal. Det skall inte betvivlas att det skulle gå. Men det internationella arbetet på nedrustning är i en stor del av världen förbjudet genom sträng lagstiftning. Jag skulle vilja se Eva Hjelmström predika fred och nedrustning i vissa länder, ibland Eva Hjelmström närstående. Det blev nog ett kort besök! Det blev nog som på flygplatsen i Warszawa — återvändande med samma plan — om det syftet stod klart för den mottagande myndigheten. Sture Ericson sade att det är den obotfärdiges förhinder de borgerliga anför. Ja, skall vi kalla det så? I så fall måste den socialdemokratiska regeringen ha varit obotfärdig under lång tid, och den socialdemokratiska oppositionen under några år — detta är andra gången som detta anslag begärs i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det senaste uttalandet från Sture Korpås är mycket egendomligt. Sture Korpås talade om vad som hade hänt om centerpartisterna hade reserverat sig. Ja, om ni hade stått på er, skulle vi ha haft en majoritet i utskottet, och moderater och folkpartister hade fått reservera sig. Då hade utskottsmajoriteten följt centerpartiets motion. Sture Korpås resonemang håller inte rent logiskt. Faktum är att ni har gått ifrån er egen motionstext, och vi socialdemokrater ger nu kammarens ledamöter en möjlighet att rösta för det som ni centerpartister föreslog den 25 januari. Till Allan Hernelius vill jag bara säga att jag tolkar hans omnämnande av utredningen och vad den skall leda till som något av en beställning till regeringen, innebärande att i varje fall Allan Hernelius förväntar sig att regeringen skall lägga fram ett förslag i det aktuella ämnet. Det finns i utskottets skrivning inget sagt om detta som ger några garantier för att några förslag skall komma. Men jag tolkar Allan Hernelius uttalande här i dag som att i varje fall han tycker att regeringen bör lägga fram förslag i denna fråga och att den bör göra det snarast möjligt. Vidare bara en sidokommentar. Herr Hernelius säger att det i många länder är förbjudet att propagera för nedrustning. Det är riktigt. Allan Hernelius hänvisade också till Eva Hjelmström närstående länder — vad han kan ha menat med det. Jag vill bara peka på att det även i ett Allan Hernelius närstående land, USA, finns en ganska stor nedrustningsavdelning inom State Department, ACDA, med några hundra anställda. Enligt den lag som reglerar ACDA:s verksamhet är ACDA förbjudet att propagera för nedrustning. Avdelningen är således enligt lag förbjuden att sprida information om och argumentera inför offentligheten för nedrustning. Samtidigt sitter militärerna i Pentagon några kilometer därifrån med många tiotal miljoner dollar som kan användas till propaganda för upprustning och vapenbeställningar. Förbudet mot att propagera för nedrustning är nog alltså inte så helt ensidigt. Vad vi på vårt håll hänsyftar till är det normala internationella samarbetet mellan folkrörelser, och Allan Hernelius har naturligtvis rätt i att det fungerar bättre på västsidan, där man har fria folkrörelser. Men man bör inte 35 helt negligera de möjligheter som finns att även österut få positiva kontakter i den sorts internationella arbete som bedrivs genom folkrörelserna. Det är synd att de svenska folkrörelserna här i dag inte får ökade resurser för en sådan verksamhet.
Herr talman! Det är tämligen meningslöst att diskutera med moderata företrädare i dessa frågor. Allan Hernelius tog upp frågan om flygplatsen i Warszawa. Varför pekar Allan Hernelius aldrig på exempelvis den flygplats i Guatemala som är nog så aktuell f. n. eller på Chile? Vad vi nu de facto diskuterar är ju anslag inom landet, vilka naturligtvis, som även Sture Ericson påpekade, också kan användas internationellt. Men om Allan Hernelius verkligen instämmer i att freden är vår tids mest angelägna fråga, varför då motsätta sig ett så tämligen ringa belopp som det som det här faktiskt är fråga om? Till Sture Korpås vill jag säga att det förvisso inte kan vara lätt att vara centerpartist i dessa dagar, då man bara ett par månader efter att ha skrivit en faktiskt bra motion springer ifrån den under luddiga hänvisningar till någonting som möjligen kan tänkas komma.

Herr talman! Eva Hjelmström tar sig. Nyss sade hon att jag hade påstått att jag var anhängare av fred och nedrustning, och nu heter det: om jag verkligen menar det. Steg för steg kommer det, och det är vackert så — hur länge det nu varar. Till Sture Ericson vill jag säga att jag tar ställning till det förslag som kan väntas när det finns möjlighet att granska remissmaterialet och annat. Jag tror att vi har en betydande grad av enighet om att åtgärder av något slag behövs. Vilka det sedan skall bli får vi ta ställning till då. Sedan vet jag inte om jag står närmare Förenta staterna än Sture Ericson — snarare skulle jag tro motsatsen i många sammanhang. Jag vill säga till Eva Hjelmström att hur det står till i Chile och Guatemala vet vi. Men hur det står till i Östtyskland och Polen är det kanske många som inte vet — att döma av deras politiska anknytning. Vad Amerika beträffar vet vi att det pågår ett stort fredsarbete — det har vår TV kunnat förmedla till oss kväll efter kväll — så på den punkten är det väl knappast någon diskussion. I vad mån den amerikanska staten är involverad i detta är en helt annan sak, och det uttalar jag mig inte om.
Herr talman! Ja, detta är en allvarlig fråga, herr Korpås. Därför är det så tråkigt att centerpartisterna på det här sättet trasslar till det för sig och förhindrar en positiv lösning av frågan minst ett år ytterligare. Nu säger Sture Korpås att de som hade skrivit motionen försökte få en sammanskrivning. Ja, ni gick till moderaterna och folkpartisterna och försökte få en sammanskrivning — och fick en bortskrivning av er motionstext. Hade ni kommit till oss socialdemokrater, så hade ni fått igenom er motionstext ograverad — varenda bokstav hade blivit riksdagens mening. Men på det hållet försökte ni inte få någon sammanskrivning.

Herr talman! I motion 1724, som behandlas i det här utskottsbetänkandet, | begär vi regeringens åtgärd för att trygga den planerade tillbyggnaden av administrationsbyggnaden vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Den nuvarande byggnaden projekterades vid en tidpunkt då skolan ännu kunde administreras med hjälp av 14 förvaltningsanställda. Chalmers tog då årligen | emot 400 nya studenter, och sammantaget fanns vid de olika institutionerna ungefär 2 000 studerande som undervisades av mindre än 300 lärare inkl. professorer och biträdande professorer. Det var 1950-talets behov. Nu, efter 1960-talets utbildningsreformer, tar Chalmers emot det dubbla antalet nya studenter varje år, och antalet studerande är också dubbelt så stort, medan de som undervisar och forskar har fyrdubblats till antalet. I den lilla förvaltningsbyggnaden — ursprungligen byggd för mindre än 20 personer — försöker man i dag tränga in hundratalet anställda. Det går | naturligtvis inte. Alla utrymmen inkl. korridorer är belagda. Trängseln 39 skapar otrivsel, och de dåliga arbetsförhållandena leder till ineffektivitet. Så kan det inte fortsätta. Flera uppvaktningar på ministernivå har också gjorts för att vi skall få loss pengar till en rimlig tillbyggnad. Byggnaden är nu färdigprojekterad, och vi hade hoppats att få loss medel, så att spaden kan sättas i jorden i år. Alla tycks förstå behovet, och vi hade väntat att pengar motionen till. Såvitt jag kan se av utskottsbetänkandet har utskottet också uppmärksammat behovet och ställt sig bakom vårt krav. Det är bra. Jag vill gärna se det så att utskottet menar att regeringen bör bevilja det nödvändiga beloppet, utan att riksdagen skall behöva göra någon särskild beställning härom. När jag nu ser utskottsordföranden i salen vill jag passa på tillfället att direkt ställa en fråga till honom. Jag förstår att utskottet har haft kontakt med departementet i fråga. Kan vi nu hoppas att förvaltningsbygget, som blir färdigprojekterat våren 1980, kan komma till stånd senare i år eller i så god tid att bygget kan färdigställas under nästa år?
Herr talman! Först vill jag verifiera den beskrivning av förhållandena på Chalmers som Lars-Ingvar Sörenson har lämnat. Det är helt odrägliga arbetsförhållanden. Utskottsbetänkandet skall tolkas på det sättet att riksdagen nu gör ett uttalande att det skall bli ett bygge vid Chalmers. Av tekniska skäl kan vi räkna med att det bör kunna påbörjas någon gång senast nästa vår, möjligen redan i höst. Utskottets löfte är emellertid att bygget bör kunna komma till stånd senast nästa vår. Av tekniska skäl har det blivit en avslagskläm i utskottsbetänkandet, men skrivningen är sådan att det lika gärna skulle ha kunnat vara en bifallskläm till den föreliggande motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är glad över svaret. Det formella spelar ingen roll. För oss är det väsentliga att vi kan komma in i en ny förvaltningsbyggnad nästa år.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1979 80:521 yrkas att riksdagen skall anvisa ett i förhållande till regeringens förslag med 1 milj.kr. förhöjt anslag. Motionärerna anger också hur dessa medel skall användas. De bör, menar man, användas för att stimulera barns och ungdomars intresse för naturvetenskaplig och teknisk utbildning och forskning. Kravet har framförts tidigare, men då blev det avslag. Som exempel på lämpliga åtgärder nämns stöd till organisationer som inom sitt område sysslar med aktiviteter av just detta slag. Det finns ungdomar som söker sig till föreningar som på sitt program har just naturvetenskap och tekniska studier. Dessa ungdomar bör, anser man, beredas möjlighet att få syssla med just de här sakerna. Deras nyfikenhet och intresse bör verkligen stimuleras. Vidare får man på detta sätt en naturlig knytning mellan det reguljära skolarbetet och föreningslivet, som ju är någonting mycket viktigt i vårt samhälle. Utskottet delade motionärernas uppfattning att det kan behövas nya åtgärder på det här området och en bredare utveckling men avstyrkte motionsyrkandet om en ökning av anslaget. 41 I den socialdemokratiska reservation som fogats vid betänkandet framhålls det stora behovet av stimulans av naturvetenskap, teknik och forskning. Just nu visas ett verkligt intresse för dessa frågor. Aldrig någonsin har vi haft en debatt om framtidsstudier och forskning inom teknik och naturvetenskap. Äldre människor har varit engagerade, men väldigt många ungdomar har under det senaste halvåret verkligen engagerat sig, och då är det inte oklokt att just nu, när marken är beredd, ge ungdomar och föreningar möjlighet att knyta an till dessa frågor, som vi vet betyder så oerhört mycket för landet i dess helhet. Det är mycket att säga i den här frågan. Den extra miljon som reservanterna föreslår skulle emellertid innebära en liten möjlighet att ge organisationerna och ungdomarna ett bättre stöd. Ett bifall till reservationen gör det möjligt att inte bara önsketänka om teknisk utveckling utan verkligen något förbättra organisationernas situation. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet.

Herr talman! Det råder inga som helst delade meningar i utskottet om den här frågan. Om man tittar tillbaka visar det sig att det varit så även tidigare. Utskottet har föreslagit riksdagen att ge regeringen vissa besked på det här området, och så har också skett. Det gäller att stimulera och belysa angelägenheten av att man gör någonting för att öka intresset hos ungdomarna för naturvetenskapliga och tekniska studier. Kammarens ledamöter har kunnat läsa det mycket korta och komprimerade betänkande som vi har avgett. Men låt mig bara slå fast några punkter. Socialstyrelsen har exempelvis, som en följd av riksdagens uttalande, utarbetat en arbetsplan för förskolan för att man redan på det stadiet skall bygga under den här viktiga verksamheten. Den nya läroplan för grundskolan som riksdagen fattade beslut om i fjol tar på flera ställen upp dessa frågor, och ämnet teknik får i den nya läroplanen en helt annan ställning än det har tidigare. Inom gymnasieskolan pågår försök med varianter av den naturvetenskapliga linjen och samordning mellan denna linje och tekniska linjer i de två första årskurserna — för att ta ett annat exempel. Vidare föreslås i årets budgetproposition en ökad fortbildning av lågoch mellanstadielärarna i naturorienterande och tekniska moment. Riksdagen kommer också framöver, i samband med behandlingen av lärarutbildningsutredningens betänkande, att få stifta bekantskap med de här frågorna. I reservationen och i den socialdemokratiska motionen nämns att exempelvis unga forskare borde erhålla bättre stöd för sin verksamhet. De får pengar enligt statsbidragsreglerna för ungdomsorganisationer, och de är alltså redan inne i ruljangsen. Det går att konstatera att det har hänt en hel del på det här området, men jag kan gärna instämma i Lennart Bladhs uppfattning att det säkert går att använda ytterligare pengar på detta såväl som på många andra områden. Utskottsmajoriteten har dock inte ansett sig kunna gå längre än budgetpro positionen. Nr 113 Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets Fredagen den hemställan. 28 mars 1980
Extra utgifter Herr talman! Det är helt riktigt som Claes Elmstedt påpekar att det har — under utbildningsskett en hel del på utbildningens område och att den förändringen går ända — departementets från förskolan upp till den högsta utbildningen. Men en mycket viktig sak — huvudeititel det har betonats väldigt många gånger — är folkrörelsernas roll och kopplingen mellan reguljär utbildning och fritidsverksamhet. Vi har i vårt land en uppsjö av olika föreningar, och glädjande nog erbjuder fler och fler av dem sysselsättningar som just knyter samman fritid med utbildning. Det satsas pengar på det. Det är intressant att se att man från borgerlig sida även där säger att något behöver göras. Men det räcker inte med ord, vi måste också ge ekonomiska möjligheter. Vi anser att det som har skett under det senaste halvåret, den debatt som har förts, har väckt ett fantastiskt intresse bland unga människor för att studera just teknik och naturvetenskap. Miljöfrågorna ligger öppna, och just nu har vi — anser vi — en möjlighet att ge dessa ungdomar en chans att studera vidare för att verkligen kunna utveckla sig. Jag tycker att det är synd att vi inte inom landet tar denna möjlighet till vara — den kommer kanske inte tillbaka på långa tider. Det är intressant att notera att alla organisationer och politiska partier har överbjudit varandra när de talat om att nu skall det ske någonting, nu skall vi satsa. Men det har blivit och blir ord. Men när vi säger att man skall ge dem en liten chans, ge några kronor — då säger majoriteten nej. Jag tycker det är beklagligt att man inte kan göra avkall på sina principer och stödja ett förslag som ger några kronor till åt de breda ungdomslagren.
Herr talman! Jag räknade upp ett antal områden där det har hänt en hel del, och Lennart Bladh har också understrukit att så är fallet. Jag skulle ha kunnat fortsätta uppräkningen, men det finns ingen anledning att göra det här. Jag vill bara tillbakavisa påståendet att vi från majoritetens sida skulle ha ett svalare intresse för de här frågorna än reservanterna har. Så är inte fallet, och det framgår av riksdagens tidigare behandling av de här ärendena. Det gäller inte bara just det som står uppräknat i det här betänkandet, utan om Lennart Bladh vill gå tillbaka och titta i läggen skall han säkert finna debatter där vi har fått slåss mot den socialdemokratiska regeringen för högre anslag. Men med hänsyn till de prioriteringar som görs på olika områden har vi inte alltid vunnit framgång, även om så har skett många gånger.
Herr talman! Jag kan också räkna upp en mängd saker som gjorts, sådant som inte bara varit ord. Men Claes Elmstedt — ni har i dag ett svalare intresse när det gäller att ge föreningslivet möjligheter att verkligen ge ungdomarna 43 en chans. Det är bara att konstatera faktum. Det rör sig här om en extra miljon, som är en mycket liten summa pengar i detta sammanhang. Där säger ni kallt nej. Jag vill inte knyta an till den debatt som förevarit i samhället, men jag vill ändå nämna att man där verkligen inte sade nej till att ge bidrag på olika sätt.
Herr talman! Jag bestrider att vi, har ett svalare intresse. Det vet Lennart Bladh mycket väl att vi inte har. Men, som sagt, prioriteringen i anslagshänseende kan man diskutera precis hur länge som helst. Jag vet att det finns områden som kanske ligger högre upp på prioriteringslistan än det här gör just nu. Det visar sig inte minst när man tittar på vad som har hänt under de tre fyra år som har gått sedan riksdagen gjorde det här uttalandet.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av den del av årets budgetproposition som gäller kommunikationsdepartementet, avdelningen Sjöfart, har trafikutskottet behandlat två socialdemokratiska motioner om beman ningen av fyrar. Liknande motioner fanns förra året, och utskott och riksdag gjorde, som vi då tyckte, ett starkt uttalande om att ingående, övergripande bedömningar först skulle göras om det gällde avbemanning av fyrplatser. Men tidigare program för personalindragningar och avbemanning synes inte ha ändrats. I en del fall där fyrarna automatiserats har efter det att den tidigare fyrvaktarpersonalen omflyttats eller lämnat sina tjänster annan personal fått överta vissa uppgifter åt väderlekstjänsten. Det innebär emellertid inte alls något arbete för havsövervakning och sjöräddning eller någon möjlighet till radiokommunikation med exempelvis fiskefartyg och fritidsbåtar. Dock har det på papperet kunnat skrivas att fyrplatsen i fråga fortfarande är bemannad. Vi socialdemokrater i utskottet vill ha ett klart och entydigt uttalande från riksdagen om att frågan om fyroch utsjöplatsers bemanning skall vägas in i ett samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt synsätt. Vi vill ha fastare former för handläggningen av frågor som denna. Olika myndigheter och intressen har behov av att kusterna inte avbemannas, men den ena myndigheten drar in på sitt folk, förlitande sig på att den andras folk finns kvar på ett annat ställe. Så uppstår en situation där det efter vår långa kust, från norr till söder, runt Gotland och Öland och längs västkusten upp mot norska gränsen, blir luckor där inget mänskligt öga vakar ut över kust och hav, och möjligheterna till snabba insatser blir därmed allvarligt begränsade. Vi vill inte ha det så. En rad utredningar har under senare år behandlat frågor som rör våra kuster, initierade av kommunikationsdepartementet, av jordbruksdepartementet, av handelsdepartementet och av kommundepartementet. De har behandlat frågor som har gått in i varandra, men man har arbetat var och en från sina utgångspunkter, som inte har varit relevanta eftersom någon annan utredning under tiden har ändrat på förutsättningarna. Dessa förhållanden har inte gjort lösningen av de angelägna frågorna lättare. Bemanningen har syftat till att motverka och rapportera miljöskador som kan uppstå på grund av oljeutsläpp. Det har också gällt frågor om säkrare sjötrafik och räddningstjänst. Så sent som i januari kom en departementspromemoria från kommundepartementet om tillsynen av kusterna där också regionalpolitiken var med. Det förkortade namnet på denna utredning är TAK-utredningen, dvs. tillsynen av våra kuster. Jag skall citera litet ur denna utredning: ”Personalinskränkningar som genomförs av en myndighet kan i vissa fall få betydande återverkningar för andra samhällsintressen. En indragning av tjänster kan i sämsta fall leda till att underlaget för en godtagbar service för den kvarvarande befolkningen försvinner. Vidare kan en avbemanning, som medför en kostnadsbesparing för en myndighet, rent av framtvinga åtgärder hos en annan myndighet som betingar större kostnader än den förstnämnda besparingen.” Utredningen säger vidare: ”Det hittillsvarande systemet för handläggning av bemanningsfrågor, som innebär att personalbehovet bedöms isolerat av varje sektorsmyndighet för sig, kan således leda till otillfredsställande resultat samhällsekonomiskt sett. I framtiden måste därför ett mer övergripande betraktelsesätt vid ställningstaganden i bemanningsfrågor införas, så att de totala verkningarna av personalförändringar för såväl statlig som kommunal liksom enskild verksamhet beaktas. Ett minimikrav är att det införs en garanti för att personalinskränkningar inte får ske utan att andra huvudmän, som har behov av tillsyn och övervakning utmed kusterna, beretts möjlighet att redovisa hur dylika inskränkningar skulle påverka deras verksamhet. Mot denna bakgrund och för att förbättra samordningen mellan olika samhällsintressen föreslår TAK-utredningen en ny handläggningsordning.” Vi reservanter vill ge regeringen till känna att det i avvaktan på ställningstagandet till TAK-utredningen inte bör ske någon avbemanning. Frågan är enligt vårt sätt att se av sådant slag att riksdagen bör få ett förslag att ta ställning till, och det skall kunna ske utan lång väntan. Det kan bli fråga om återbemanning av fyrar, och den kan ordnas på olika sätt. Det gäller fyrar på västkusten, på Öland, i Hanöbukten. Om inget sker i beslutsordningen avbemannas Sydostbrotten, Örskär och Holmögadd. Rödkallen längst uppe i Bottenviken är på väg att avbemannas. Vid Måseskär är bemanningen tillfällig. Något liknande gäller Nidingens fyrplats. TAK-utredningen har föreslagit alternativa sätt för finansiering av denna bibehållna bemanning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Eftersom TAK utredningen åberopades häromdagen och då föranledde en majoritet av kammarens ledamöter att gå på ett förslag som innebar ett beslut om bibehållande av kustbevakningsstationer har jag en förhoppning om riksdagsmajoritet också för de åtgärder som föreslås i reservationen. Jag vill också säga några ord i anledning av en motion om sjösäkerheten. Den är undertecknad av Åke Wictorsson och Lilly Bergander, som begär förslag om införande av lotstvång inomskärs. I dagsläget råder i princip lotsfrihet i svenska farvatten. För vissa fartyg i vissa farvatten föreligger lotsskyldighet. Farledens beskaffenhet, fartygets storlek och lastslag avgör skyldigheten. En utökad lotsskyldighet övervägs. Det har så gjorts länge. Sjöfartsverket föreslår bl.a. ett obligatorium för fartyg överstigande 10 000 bruttoton. Det är mycket stora fartyg — så stora att de tar lots ändå. Jag vill rita ett stort frågetecken när det gäller varför man då skall skärpa sig och kräva lotstvång för dem. Utskottet anser att frågan om en vidgad lotsplikt utgör ett viktigt led i strävan att nå ökad säkerhet i farlederna och att regeringen vid beredningen av detta ärende skall ta upp frågan i hela dess vidd och beakta synpunkter som framförts i motionen. Efter det att motionen behandlats i utskottet har vi fått ta del av ett brev som befälhavarna på de färjor som trafikerar Göteborg skrivit till sjösäkerhetsdirektören vid sjöfartsverket. Befälhavarna skriver bl.a.: ”Befälhavarna i Sessanlinjen, Stena Line och Tor Line har erfarenhet från tiotusentals inoch utseglingar i Göteborgs skärgård. Vi ber att i rubricerade fråga få framföra följande synpunkter: 3. Planerna på en trafikledarcentral och sprängningar enl ovan får ej leda bort uppmärksamheten från vad Sjöfartsverket idag envist blundar för. Den absolut viktigaste åtgärden för att höja sjösäkerheten är införandet av lotstvång enligt internationell praxis. Tinget annat land i världen tillåts främmande fartyg gå in utan lots i farleder liknande dem i Göteborgs skärgård. Oerhörda risker beträffande sjösäkerhet och miljö skapas dagligen genom Sjöfartsverkets häpnadsväckande handlingsförlamning vad gäller införandet av en självklar lotsplikt för såväl större som mindre fartyg.” Detta är ganska hårda ord. Man säger vidare: ”Även med lots ombord kan ett fartyg gå på grund eller kollidera, men besluten för att undvika sådana olyckor tas på bryggan, där en lokal lots är till ovärderlig hjälp för en befälhavare, som inte dagligen trafikerar det aktuella farvattnet. En trafikledarcentral kan komplettera en lots, aldrig ersätta honom. Vi färjebefälhavare ställs dagligen inför svåra problem vid möten med olika fartyg utan lots. Däremot har vi inga bekymmer med lotsade fartyg. Kontakt tas via VHF med lotsen, och överenskommelse sker beträffande vägval, möten i trånga passager etc. Vi hemställer om att Sjöfartsverket snarast beslutar om lotstvång för alla fartyg ner till 300 NRT. Undantag från denna regel bör endast beviljas de svenska fartyg, som med stor turtäthet trafikerar Göteborg. Vi motsätter oss inte en trafikledarcentral och de planerade bortsprängningarna men anser, att dessa åtgärder skulle få ringa effekt på sjösäkerheten i jämförelse med en allmän lotsplikt.” Vad som sägs om farlederna till Göteborg äger tillämplighet på farleder på många andra håll i Sverige. Jag har velat ta in detta brev i riksdagens protokoll och framföra den meningen att även innehållet i befälhavarnas brev bör tas med i regeringens överväganden. Jag vill också säga: Låt beredning och förslag resultera i konkreta åtgärder!